Herr talman! Det redovisas enligt min mening inga större meningsskiljaktigheter mellan utskottsmajoritet och reservanter i finansutskottets betänkande nr 6. Arne Gadd framhöll också i sitt anförande att det råder enighet när det gäller bedömningen av den stora betydelse som den offentliga upphandlingen har för vår ekonomiska och industriella utveckling. I reservation nr 1, som gäller yrkanden i motion 872 angående teknikupphandling, ligger formuleringarna så nära majoritetens skrivning att det är svårt att se vari skillnaderna består. Majoriteten villinte förorda den ändring i upphandlingskungörelsen som föreslås i motionen, och vi yrkar därför avslag på denna. I reservationen talar man visserligen om en ändring i kungörelsen som en tänkbar åtgärd bland flera andra. Men reservanterna anser den ändå inte vara så avgörande att de vill yrka bifall till motionen. De nöjer sig med ett tillkännagivande till regeringen. Det reservanterna vill förorda i detta tillkännagivande är bl.a. att åtgärderna ”kan vara av den typ som STU och RRV redovisar i sina yttranden”. Detta är ju också vad utskottsmajoriteten förordar. Vi pekar på att styrelsen för teknisk utveckling nämner en rad insatser som styrelsen kan och bör göra för att stimulera teknikupphandlingen. Vi nämner också riksrevisionsverkets åtgärder i form av information och utbildning, juridiskt och tekniskt expertstöd och stöd för ekonomiskt risktagande. Sedan säger vi ”att det i första hand är med sådana åtgärder som motionärernas syfte bör främjas”. I vad gäller STU:s och riksrevisionsverkets uppgifter och insatser föreligger alltså samstämmighet mellan utskottsmajoritet och reservanter. Det betyder att hela utskottet har en positiv syn på önskemålen i motionen. Det tillkännagivande till regeringen som reservanterna vill ha skulle till väsentlig del bli en redovisning av vad två myndigheter —i detta fall STU och RRV - sagt om sin egen pågående verksamhet. Vi tycker inte att ett sådant tillkännagivande är särskilt meningsfullt. Därutöver talar reservanterna om att särskilda direktiv skulle utfärdas till berörda myndigheter för att man därigenom skulle främja en samordnad teknikupphandling. Jag vill i det sammanhanget påminna om det förslag som industridepartementet för några veckor sedan överlämnade till kommunförbunden angående utvecklingsfonder för att främja teknikupphandling. Detaljerna är inte utformade, men syftet är klart angivet, nämligen att det skall vara en stimulans för svensk industri och att landsting och kommuner skall kunna få en hög kvalitet på sin utrustning. De här frågorna ägnas alltså uppmärksamhet från regeringens sida, och därför tycker vi inte att det finns några bärande motiv för det tillkännagivande som förordas i reservation nr 1. I reservation nr 2, som Bo Siegbahn nyss har talat om, vill utskottets moderata ledamöter, med bifall till trepartimotionen 1523 och med anledning av moderatmotionen 1793, att riksdagen skall göra ett tillkännagivande till regeringen. I motionerna hävdas att huvudprincipen för kommunalt byggande där statsbidrag utgår skall vara att anbudsförfarande tillämpas vid upphandlingen. Jag vill här erinra om att finansutskottet tidigare uttalat sig för den principen vid den kommunala upphandlingen. Men vad motionärerna bakom motion 1523 därutöver önskar är att anbudsförfarande skall ställas som villkor för statsbidrag. Utskottet pekar på två motiv för avslag på motionen. För det första bör man av hänsyn till den kommunala självstyrelsen undvika tvingande statliga föreskrifter. Detta sägs också i de tilläggsdirektiv som regeringen i somras gav de utredningar som berör kommunerna och deras mellanhavanden med staten. För det andra går vi ju numera i allt högre grad ifrån specialdestinerade bidrag till kommunerna, och därmed bortfaller möjligheterna att knyta villkor till enstaka kommunala byggnadsprojekt. I reservationen säger utskottets moderata ledamöter att de helt instämmer i att man av hänsyn till den kommunala självstyrelsen skall undvika tvingande statliga föreskrifter. Men i nästa mening påstår reservanterna att motionen 1523 berör någonting helt annat. Men så är ju inte fallet. Vad motionen syftar till är ju att nya mer eller mindre tvingande regler skall uppställas för statsbidraget till kommunala byggen. Vi är överens om huvudprincipen att upphandlingar skall ske affärsmässigt, vilket ofta innebär anbudsförfarande. Men den bedömningen måste rimligtvis ligga på kommunerna. Att statliga myndigheter skulle bättre än kommuner och landsting kunna avgöra om affärsmässighet tillämpas finner jag inte särskilt rimligt. Här tycker jag att moderaterna i statens händer vill lägga granskningsuppgifter som sannolikt kommer att bli de statliga myndigheterna övermäktiga. Att man, som reservanterna påstår och Bo Siegbahn nyss sade, skulle kunna klara detta utan ytterligare betungande byråkrati tror jag är ett önsketänkande. Jag förstår inte hur det skulle gå till. Reservanterna säger själva att många arbetsuppgifter billigast löses i egen regi. Skall statsbidragsbeviljande myndighet då i alla dessa fall avkräva kommunen en redogörelse för förfarandet och därefter göra något slags överbedömning av kommunens bedömning? Och vad skall då hända om bedömningarna leder till olika slutsatser? Herr talman! Jag yrkar avslag på reservation 2. Vad slutligen gäller den socialdemokratiska reservationen 3, så är det närmast fråga om en tolkning och tillämpning av 1972 års riksdagsbeslut om den statliga städningen. Utskottet förordar ett tillkännagivande till regeringen med anledning av motion 1133. Jag vill gärna instämma i vad Arne Gadd sade sitt anförande, nämligen att detta är en viktig verksamhet, eftersom det rör sig om så stora pengar — 750 milj.kr. — och 12 000 anställda. Men vi anser det vara olyckligt att 1972 års beslut i så hög grad tolkats som ett direkt krav på myndigheterna att bedriva städverksamheten i egen regi. Jag har svårt att förstå vad socialdemokraterna kan ha emot att man mer än hittills i de enskilda fallen prövar om man kan få fram en billigare städning. Utskottsmajoriteten utesluter inte städning i egen regi. Vi pekar på omständigheter som kan göra den motiverad. Men vi tycker inte att det är bra att myndigheterna känner sig bundna till den formen, och det vill vi ge regeringen till känna. Jag yrkar alltså avslag även på reservation 3. Sammanfattningsvis innebär mitt anförande att jag yrkar bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Jag tror nog att Eric Enlund något har hårdragit motion 1523. Det står inte, som Eric Enlund sade, att man skall ställa som villkor för statliga bidrag till kommunala investeringar att anbudsförfarande skall tillämpas. Det står: ”Därför är det motiverat att regeringen utarbetar riktlinjer om hur huvudprincipen för upphandling skall förverkligas utan alltför betungande byråkratiska inslag.” Det är precis det som vår reservation går ut på. Vi vill alltså genom så specificerade statliga instruktioner som möjligt driva fram att kommunerna använder upphandling under de villkor som kan föreskrivas i de statliga riktlinjerna. Det är självklart att de riktlinjerna skall skrivas med förstånd, och som det står i vår reservation skall det naturligtvis inte ske med en ökad byråkratisering. Men jag har svårt att se att det skulle behöva innebära en ökad byråkratisering. Om man t.ex. skall bygga en stor sopstation, för vilket ändamål statliga anslag i fortsättningen kan vara öronmärkta, bör man kunna säga att detta skall ske med anbudsförfarande i stället för i statlig regi. Det kan inte innebära någon ökad byråkratisering, utan bör snarast vara en hjälp för kommunen mot vissa grupper som till varje pris vill öka arbetet inom kommunalarbetarkåren utan att ta hänsyn till de ekonomiska villkoren. Vi avser alltså inte att öka byråkratin och inte att minska kommunernas självbestämmanderätt. Eric Enlund tror sig finna en brist på logik i vårt yttrande när vi säger att kommunerna naturligtvis skall ha självbestämmanderätt men att det samtidigt skall finnas en princip om anbudförfarande vid statligt understödda projekt. Men det är ingen motsättning alls. Kommunerna har som alltid sin självbestämmanderätt beträffande vilka projekt man skall genomföra.

Herr talman! Hur den statliga kontrollen av den kommunala byggnadsverksamheten med de här villkoren skulle kunna byggas ut utan en ökad byråkratisering — oavsett hur bestämmelserna utformas — har jag mycket svårt att se. Och vad skulle hända, Bo Siegbahn, om statliga myndigheter finner att kommunens bedömning av vilken regiform som skall väljas inte varit den riktiga? Vad skall då inträffa? Har man under några decennier varit verksam inom kommun och landsting, låter man sig inte så lätt övertygas om att det skulle vara till fördel med ytterligare övervakning från statens sida över landsting och kommuner.
Herr talman! Jag ber att få påpeka att det i utskottets yttrande sägs att staten alltid har ett ansvar för sina bidrag. Ett visst ansvar kommer alltså alltid att åvila staten. Och jag kan inte förstå att det hela skulle kompliceras, om det fanns en allmän regel med det innehåll som jag nyss skisserat: att statliga bidrag skall följas av ett anbudsförfarande. Staten kan aldrig frånsäga sig ett ansvar för en viss kontroll av hur dess egna medel används.
Herr talman! Jag tycker nog ändå, Bo Siegbahn, att förslaget tyder på misstro mot kommunernas förmåga att själva bedöma vad som är den riktigaste regiformen vid olika byggnadsprojekt. Vi menar att bedömningen av vilken regiform som är lämpligast i huvudsak måste ligga hos kommunerna och landstingen. Och hur den överprövning som det väl ändå blir fråga om — om det skall vara någon mening med det yrkande som Bo Siegbahn för fram — skall utformas utan att man får dels nya byråkratiska turer mellan kommunen och staten, dels en utökad övervakning av den kommunala verksamheten, vilket vi inte vill ha, det har Bo Siegbahn inte klarat ut. Utskottsmajoriteten delar inte misstron mot kommuner och landsting, utan anser att det är kommunerna och landstingen själva som gör de bästa bedömningarna.

Herr talman! I motion 499 av Arne Fransson m.fl. tar man upp en mycket viktig fråga som gäller upphandlingskungörelsen. Man säger i motionen: ”Det är angeläget att samhällsekonomiska och sociala faktorer vägs in i upphandlingskungörelsen. Kommunal, landstingskommunal eller statlig upphandling bör på detta sätt ingå som ett viktigt led i en solidarisk regionalpolitik. Detta skulle skapa ökade förutsättningar för sysselsättning i regioner som har svårigheter att upprätthålla sysselsättningen. De farhågor som framkommit om att en ändring i systemet skulle leda till svårigheter att bedriva ett rationellt upphandlingsförfarande bedömer vi som överdrivna. För att kunna göra andra än strikt affärsmässiga bedömningar vid offentlig upphandling krävs en ändring av nu gällande upphandlingkungörelse. Frågan bör därför bli föremål för lämplig utredning.” Upphandlingskungörelsen är i frågasatt nu, när vi i vårt land drabbas av en allt större arbetslöshet och har mycket stora regionalpolitiska problem som en följd av att allt fler jobb försvinner. Här i riksdagen har den statliga upphandlingen blivit föremål för flera interpellationer och frågor. Det gäller försvarets beslut att inhandla ett radarsystem från ITT i USA, trots att kompetensen finns inom landet, hos L M Ericsson. Det gäller Vattenfalls inköp av transformatorer till kärnkraftverken vid Forsmark och Oskarshamn från Westinghouse i USA, trots att ASEA är utmärkt lämpat för leverans av dessa transformatorer. Det gäller SJ:s inköp av lastpallar, där andelen svenska leveranser minskar till förmån för beställningar utomlands. Säkerligen, herr talman, finns det mängder av liknande exempel, förutom dessa stora affärer som nu väckt en viss uppmärksamhet. Upphandlingskungörelsen ger regeringen möjlighet att gå in i upphandlingen om det är av försvars-, syselsättningseller försörjningsberedskapsskäl. Med tanke på denna formulering i kungörelsen kunde man kanske tro att allt nu är frid och fröjd, men det är inte så. Regeln är att regeringen inte bryr sig om just dessa sysselsättningsskäl, och mot bakgrund av den nyssnämnda radaraffären knappast heller bryr sig så mycket om försvarsskälen. Upphandlingsreglementet för kommuner och landsting har samma sakliga innebörd som de statliga riktlinjerna för upphandling. Som det nu är kan följande situation uppkomma. Ett landsting som intensivt arbetar för att rädda sysselsättning i sin region är på grund av nu gällande upphandlingsregler förhindrad att genom exempelvis köp av för landstingets verksamhet nödvändiga textilier samtidigt stödja en i regionen sviktande tekoindustri. Man måste då hålla i minnet att genom ett sådant köp betydande regionalpolitiska satsningar kan undvikas och att en besparing alltså kan ske. Ytterligare exempel: Om en skyddad verkstad i Vilhelmina tillverkar sängar, fullt jämförbara med sängar från utlandet, får inte landstinget med nu gällande regler köpa dessa sängar om de skulle råka vara något dyrare. I detta fall gäller det dessutom stöd genom köp till en verksamhet — skyddat arbete eller arbetsvård — som ligger landstingets egen målsättning mycket nära. Frågan om offentlig upphandling hänger f. ö. mycket nära samman med att skaffa svensk industri kompetens. Då kommer jag in på det som helt riktigt har framhållits i motion 872 av Mats Hellström m.fl. Tag som exempel den ofta omskrivna motorvagn Y 1 som SJ köpte från Fiatverken i Italien. Ett av skälen till denna misslyckade upphandling uppgavs av beställaren vara ”att inget svenskt företag hade erforderlig kompetens för denna tillverkning”. Tidigare hade tillverkare av rälsgående dieselmotorvagnar funnits i landet. Men — och här kommer en viktig synpunkt — då inga nya vagnar beställts av SJ på flera decennier skulle det inte vara märkligt om kunnande och kompetens för dessa specialfordon uttunnats i landet. I morgon är det torsdag. Då ställs frågan åter på sin spets vid Göteborgs spårvägar. Man behöver nya spårvagnar till ett antal av 80. Dessa vagnar kostar mellan fyra och fem miljoner kronor per styck. ASEA i Västerås tävlar nu med två utländska tillverkare, det finska Valmet och det västtyska Diwag. Ordföranden i verkstadsklubben på ASEA har uttalat sig för pressen och sagt att man behöver få den här beställningen till ASEA för sysselsättningens skull. Men det finns ännu ett viktigt skäl, säger han. Får man inte göra några spårvagnar åt det egna landet är det svårt att sälja några utomlands också. Därför är den här beställningen av väldig betydelse för hela den framtida spårvagnsproduktionen på ASEA. Det finns en rad exempel på att upphandlingen spelar en avgörande roll just för svensk kompetens och industriell utveckling, och Arne Gadd nämnde här exempel som jag gärna vill understryka. Det gäller utvecklingen i fråga om överföring av högspänd likström, utvecklingen av annan materiel för eldistribution och utvecklingen av den moderna teletekniken liksom lokoch järnvägsteknik främst på elmotorsidan. Tecken tyder nu också på att just sociala behov, samhälleliga behov, dvs. teknik för energi, för miljövård, för trafiksystem osv., blir en framtidssektor. Det är därför angeläget att man i den offentliga upphandlingen får möjlighet att ta till vara dessa möjligheter mer offensivt, dvs. att stimulera fram innovationer och utveckling av produkter för denna framtidssektor. Mot den här bakgrunden är det angeläget att se över hela upphandlingskungörelsen, och vi tycker att man kan göra det genom att stödja motion nr 499. Vi kommer också från vpk-gruppens sida att rösta för reservationerna 1 och 3. En översyn — det står i motionen att frågan bör bli föremål för lämplig utredning — är ju inget ställningstagande som binder riksdagen för en viss inriktning. Det är bara så att man är medveten om att det finns en problematik som man behöver se på, här finns det någonting intressant som blir mer och mer aktuellt för svenskt näringsliv och svenskt samhällsliv. Man kan då genom en utredning lägga fram fakta för och emot en förändring av upphandlingskungörelsen i den riktning som här har krävts. Utskottet avvisar motionen med de vanliga argumenten som används när dessa frågor diskuteras. Man vill inte vara med på en rejäl utvärdering av hur det skulle kunna bli om man gjorde en ändring. Herr talman! Det finns många och tunga skäl för en förändring. Därför menar vi att det är på sin plats med en utredning av förhållandena. Jag yrkar alltså bifall till motion nr 499, och vpk kommer som sagt att rösta för reservationerna 1 och 3.

Herr talman! När det gäller teknikupphandlingen, som behandlas i motion 872, finns det i och för sig allmänt vänliga ordalag i den borgerliga majoritetens skrivning, men när man kommer till förslagen är man ändå negativ. Egentligen uppfattar jag den borgerliga majoritetens skrivning snarast som mer restriktiv än industriministerns uttalanden under senare tid, och jag är förvånad över att centerpartisterna har anslutit sig till en så restriktiv skrivning. Jag anser att den skär emot de litet mer positiva inlägg som industriministern gjort i de diskussioner han tagit upp nyligen. När man säger att det inte finns något hinder i upphandlingsförordningen för teknikupphandling, så är ändå verkligheten sådan — och det tror jag att många av dem som debatterat den här frågan är överens om — att olika myndigheter och kommuner och landsting, som ju indirekt berörs, känner osäkerhet om i vilken utsträckning man skall gå in på teknikupphandling, bl.a. med hänvisning till upphandlingsförordningen. Som också styrelsen för teknisk utveckling, STU, understryker behövs det signaler från statsmakterna för att myndigheterna på ett mer aktivt sätt skall göra det som vi tycks vara helt överens om, nämligen bedriva ett mycket mer intensivt teknikupphandlingsarbete. STU uttalar att det finns formella möjligheter härvidlag men skriver i sitt remissyttrande över motionen:” Emellertid saknas rekommendationer och anvisningar som stimulerar och anmodar myndigheter att genomföra teknikupphandling vid viktigare upphandlingar och att lägga upp anskaffningsplaneringen så att teknikupphandlingen får en förbättrad chans mot upphandling av befintliga produkter på marknaden som annars vanligen äger rum. Det är svårt att i förväg förutse vilka effekter en särskild ”teknikupphandlingsanmodan” spontant skulle få på upphandlingsverksamheten. STU bedömer att enbart förekomsten av en sådan paragraf i förordningen sannolikt kommmer att åstadkomma en förändring av myndigheternas anskaffningsplanering så att teknikupphandling underlättas.” Jag menar att den signal som STU anser nödvändig är precis det som också motionen avser. Det här är ingalunda lätta frågor. Vid en myndighet, i en kommun eller ett landsting står man kanske inför valet att antingen köpa en produkt som finns eller att tillsammans med ett företag bedriva ett utvecklingsarbete som leder fram till en ny produkt, som kanske är bättre än tidigare produkter, som kanske förbättrar den svenska tekniska kompetensen och som kanske kan bli föremål för export. Men det här är inte lätt att göra på egen hand om man är osäker vad gäller statsmakternas signaler. — Jag återkommer till den andra viktiga frågan, som gäller de ekonomiska möjligheterna att realisera projekt av det här slaget. Det är ju också fråga om ett risktagande. Det är alltså synd att den borgerliga majoriteten är så passiv. Detta är, menar jag, en praktisk form av näringspolitik, som det egentligen inte borde råda så stora ideologiska meningsskiljaktigheter om — i varje fall inte för dem som anser att den offentliga sektorn i Sverige är väsentlig, att den har en kompetens och att mycket av det som finns i vår offentliga sektor också ur ekonomisk synpunkt är att betrakta som referensanläggningar vid försäljning och vid export. Jag tycker att den passivitet som den borgerliga majoritetens slutsats är ett tecken på är beklaglig, särskilt mot bakgrund av att så mycket har misslyckats i de borgerliga försöken att skapa ökade investeringar, ett förbättrat investeringsklimat, en förbättrad investeringsvilja och en förbättrad teknikutveckling i Sverige. I ett läge där investeringar och teknisk utveckling går bakåt borde man rimligen ta tag i den här möjligheten att bedriva näringspolitik av praktiskt slag. Det handlar ju om att den offentliga sektorn, genom att direkt skapa efterfrågan, stimulerar en teknisk utveckling. Det är kanske den mest praktiska formen av näringspolitik. Som Arne Gadd också underströk har den mycket stor ekonomisk betydelse. I motionen tas också upp, även om det inte är föremål för omröstning i dag —- kommuners och landstings möjligheter. Mycket av teknikupphandlingen måste starta med utgångspunkt i en värdering rent praktiskt av den egna verksamheten ute i kommuner och landsting. Det må gälla kollektivtrafik, hälsooch sjukvård eller annat. Det talas i motionen också om behov av att skapa riskfonder genom vilka man, i samarbete med Kommunförbundet och Landstingsförbundet, kan finansiera en del av överkostnaderna. Sådana fonder kan alltså stå för en del av den ekonomiska risken, som utan tvekan är en av de saker som självfallet kan hämma intresset för teknikupphandling. STU står för en hel del sådant ekonomiskt risktagande i samarbete med myndigheter och även med kommuner och landsting. Det är bra att regeringen, sedan den här motionen väcktes, också har gått in i diskussioner med Kommunförbundet och Landstingsförbundet om upprättande av sådana här riskfonder. Jag sade att den här frågan inte borde vara så kontroversiell som den borgerliga majoriteten gör den till. Sverige är ingalunda främst när det gäller att stimulera teknikupphandling trots vår stora offentliga sektor. Det finns en rad exempel från andra länder. Det finns bl.a. undersökningar som visar, att i Sverige har mycket få av de nya småföretagen som vi brukar kalla innovationsföretag — företag som har startat med en ny teknisk idé — hjälpts fram genom offentliga beställningar, medan motsatsen är fallet i Förenta staterna. Där har, enligt vissa bedömningar, en majoritet av nya små innovationsföretag kommit till stånd bl.a. genom teknikupphandling i offentliga organ. Och det är icke enbart fråga om militära beställningar, utan det är också i stor utsträckning civila beställningar. Detta visar att vi i dagens läge ingalunda ligger främst på det här området, trots att vi har en stor kompetens i vår offentliga sektor. Det borde leda oss till att, såsom Arne Gadd föreslog, stödja den socialdemokratiska reservationen 1, som är fogad till det här betänkandet.
Herr talman! Mats Hellström försöker teckna bilden av stora motsättningar mellan å ena sidan utskottsmajoriteten och å andra sidan Mats Hellström själv och de socialdemokratiska reservanterna. Jag tycker inte det är riktigt. Vi är helt eniga om den stora betydelse som den offentliga upphandlingen har när det gäller många högtekniska produkter. Jag kan nämna värmeteknik, broar, snabbtåg, flygplan, mikroelektronik och gasledningar. Mats Hellström menar uppenbarligen att upphandlingsförordningen är för trång för att man skall kunna tillgodose de samlade samhällsekonomiska effekterna. Gentemot det kan dock invändas vad riksrevisionsverket säger i sitt yttrande över motion 872. Verket säger att det är angeläget att teknikupphandlingen inom den offentliga sektorn stimuleras, och på den punkten är vi helt eniga. Men RRV säger också att detta kan ske inom ramen för gällande upphandlingsregler. Man säger vidare att konkurrensmöjligheterna skall utnyttjas och att affärsmässighet skall iakttas. RRV har också en definition av begreppet affärsmässighet som inte får tappas bort. Anskaffningen, säger man, skall vara ”så ekonomisk och ändamålsenlig som möjligt för myndigheten”. Därvid får ”avväganden mellan investeringsoch driftskostnader en stor tyngd”. Det är alltså viktigt att samhällets verkliga behov av en speciell utrustning ändå får vara styrande för upphandlingen och att detta behov vägs mot önskemålet att upphandlingen också skall främja utvecklingen av en ny teknik. Sammantaget, Mats Hellström, är det inte några stora skillnader mellan våra bedömningar. Det är bara det att vi inte tycker att det är nödvändigt med ett tillkännagivande till regeringen, i synnerhet inte mot bakgrund av det som har hänt efter det att Mats Hellström väckte sin motion.
Herr talman! Eric Enlund hänvisade till riksrevisionsverkets remissvar.

Det var också bakgrunden till att STU menade att man bör komplettera upphandlingsförordningen på den här punkten. Jag tycker att detta borde vara okontroversiellt, särskilt som vi tycks vara överens om att vi nu skall försöka ta ett kliv så att vi får till stånd mer av systematisk teknikupphandling. Det borde då vara särskilt angeläget för statsmakterna att också ge en signal till myndigheter, kommuner och landsting om detta.

Herr talman! Jag skall mycket kort kommentera finansutskottets behandling av min motion 1980/81:1130. Det är mycket positivt att ett helt enigt utskott delar min principiella uppfattning att åtgärder i syfte att styra in den svenska ekonomin på rätt kurs är nödvändiga. Utskottet har också i huvudsak ställt sig bakom de målsättningar som jag redovisar i motionen, såsom: ”- Genom arbete och sparsamhet skall var och en kunna positivt påverka sin ekonomi.

Herr talman! Den 10 januari 1980 väckte jag en motion med syfte att främja utgivningen av Allan Petterssons musik, men avsikten var också att rikta uppmärksamheten på en av vår tids största symfoniker. Det är svårt att kortfattat beskriva denne solitär i svensk musik. som vid midsommar 1980 lämnade den synliga delen av vår tillvaro. Jag skall därför citera en erfaren musikrecensent, som enligt min mening gjort en träffande beskrivning: ”Mitt i all optimism, framstegstro och tillfredsställda krav på årliga standardökningar dök Allan Pettersson upp på arenan vid mitten av 60-talet. Hans musik gick stick i stäv, för i den låg livsångesten naken och den uttryckte sympati med de utslagna. Han blev ett oroselement i vårt välståndssamhälle, för han sa oss något om självdestruktion. Somliga lyssnade och blev gripna, andra ville inte höra på det örat, och i mitten av 70-talet blev det fight kring Allan Pettersson. I efterhand undrar man om inte grälet mer än att bara gälla för eller emot Pettersson, hade att göra med hur man ställde sig till en döende livsstil som var på väg att förtära sig själv genom sitt resursslöseri och sin liknöjdhet. Slutet av 70-talet kom och vi fick dämpa både våra förhoppningar och vår rumstemperatur. Petterssons musik fick ruskig aktualitet och han har nu intagit sin plats som en av vår tids intressantaste symfoniskrivande tonsättare...” Och så torde det förhålla sig. Gustav Mahler sa på sin tid: ”Min tid kommer.” Och han fick rätt. Allan Pettersson, som föddes samma år som Mahler gick ur tiden, 1911, har sagt något liknande. Under många år har intresset för denna storhet i svenskt musikliv varit svagt utvecklat. Många utmärkelser har genom åren gått Allan Pettersson förbi. Ansträngningarna för uppspelningar i radio och på konsertestrader har varit blygsamma. Det råder inget tvivel om att det svenska musiklivet — även om vissa insatser gjorts genom åren — kunde ha visat ett mera adekvat intresse för tonsättarens produktion. Många verk är fortfarande outgivna på fonogram eller opublicerade i tryck. Endast en av de 15 symfonierna, nr 7, föreligger i tryck. Emellertid har framstående musikrecensenter på ett tidigt stadium upptäckt Petterssons storhet, och på mångahanda sätt uttryckt sin uppskattning över hans skaparkraft, bland dem Leif Aare, Åke Brandel, Alf Thoor, Carl Tillius och Carl-Gunnar Åhlén. Ett särskilt erkännande ska ges till Sigvard Hammar, som på senare tid har gjort många utmärkta radiooch TV-program om Pettersson. Med tiden har så intresset ökat för Petterssons musik — inte minst i England och i USA. Och just nu upplever vi en verklig hausse. Allan Pettersson har ett tonspråk som ingen kan lyssna till oberörd. I sin musik går han kallsinnigt förbi fåfänglighetens verk i den säkra förvissningen att man en gång kommer att uppskatta hans arbete efter sitt rätta värde. Därför engagerar han en publik långt utanför den som vanligen intresserar sig för konstmusiken. Carl-Gunnar Åhlén skriver i en nekrolog i Årsboken Anno 80 följande: ”Trots att Allan Pettersson aldrig eftersträvade popularitet utan ständigt vänder taggarna utåt, nådde hans musik en publikskara, som är få nutida seriösa komponister förunnad. Det bör inte förnekas, att åtskilliga av det officiella musiklivets insatser för hans person och verk i grund och botten var uttryck för dåligt samvete. Men de reaktioner, som de f. n. sju symfonierna på skiva givit upphov till utomlands, tyder på att musiken äger universella kvaliteter och är på väg att införlivas med den internationella repertoaren.” Det är också glädjande att konstatera att Allan Pettersson under sitt sista levnadsår fick motta en statlig utmärkelse. Regeringen beslöt strax före årsskiftet 1979/80 att tillerkänna Allan Pettersson professors namn, heder och värdighet — i likhet med vad som tidigare förunnats andra stora personligheter i svenskt kulturliv. I min motion, som nu behandlas av kammaren, ansåg jag dock att statsmakterna skulle gå ett steg längre, nämligen ta initiativ till att säkerställa den framtida förvaltningen av de kulturella värden som Allan Pettersson skapat och svara för att kommande generationer lättare kan ta del av dessa tillgångar. För ändamålet kunde — i likhet med vad som tidigare åstadkommits för en annan svensk tonsättare, Franz Berwald — en fond instiftas. Utanför riksdagen blev min motion uppmärksammad långt över förväntan. Jag har sedan den blev känd mött många människor som har kommenterat mitt initiativ i mycket positiv riktning. Jag tror att det sammanhänger med det ökande allmänna intresset för Petterssons musik, dvs. att mitt initiativ låg rätt i tiden. Inte minst utomlands har intresset för Petterssons musik vuxit enormt. Jag har också distribuerat kopior av motionen till många intresserade. Jag vill i sammanhanget uttrycka min tacksamhet till kulturutskottets presidium och utskottets kanslichef, som genom ett flertal personliga kontakter med mig har låtit orientera sig om de iakttagelser som jag har gjort. Jag är också glad och tacksam över de positiva uttalanden och de instämmanden i mitt syfte med motionen som kulturutskottet har gjort i det betänkande som kammaren nu behandlar. Till skillnad från den tidpunkt då motionen väcktes, finns det numera förutsättningar för att mitt syfte kommer att tillgodoses genom privata initiativ, och följdriktigt kan utskottet konstatera att något riksdagens initiativ inte längre erfordras. Jag har därför, herr talman, inget annat yrkande än utskottets. Motionen kommer således att få åsyftad verkan, fast på ett annat sätt än jag ursprungligen avsåg. Jag kan också upplysa kammaren om att en stiftelse för utgivningen av Allan Petterssons musik nyligen har bildats i Tyskland nämligen ”Allan Pettersson Interesse-Gemeinschaft” i Mänchen. Ibland kan det förefalla som om utlandet först måste upptäcka våra storheter, innan vi själva ser dem. Ingen svensk har skrivit så många och så stora och betydelsefulla symfonier som just Allan Pettersson. I Allan Petterssons kvarlåtenskap finns bl.a. två symfonier, nr 14 och 15, samt ett symfoniskt verk med solistisk saxofon. Nr 14, som är ett beställningsverk för Konserthusstiftelsen här i Stockholm, fick sitt uruppförande alldeles nyligen, nämligen den 26 november i år. Det skedde under ledning av dirigenten Sergiu Comissiona. Efter konserten denna kväll fick jag förmånen att samtala med Comissiona. Han berättade hänfört om det storslagna mottagande som Allan Petterssons musik hade fått i USA. Och nu är, berättade Comissiona, flera turnéer planerade både i USA och i flera europeiska länder, varvid ett flertal verk ur Allan Petterssons produktion kommer att uppföras. Säkerligen kommer även den 14:de symfonin att finnas med. Den fick efter uruppförandet mycket fin kritik. Petterssonkännaren Leif Aare skrev i Dagens Nyheter dagen efter uruppförandet följande: ”50 minuter tar den ensatsiga symfonin som under Comissionas magnifika, heta och virtuosa ledning växte till ett av de stora monumenten i svensk 1900-talsmusik.” Aare skriver också att symfonin blev en stor överraskning. Om inte de följande verken, fortsätter han, kommer som en dementi, markerar nr 14 en häpnadsväckande förändring. Leif Aare framhåller också att detta inte är musik om outhärdligt lidande, inte om uppgivenhet och nollpunkt. Slutet handlar inte om resignation, utan om triumf och glans! heter det. Aare tillägger: ”Den verkar vara komponerad av en människa som befriat sig från livets hårda och destruktiva prägling.” Och det förefaller, herr talman ,vara ett konsekvent steg i den symfonicykel — denna vandring genom mörkrets rymder till ljuset på andra sidan — som Pettersson byggt upp och som antytts i slutet av tidigare symfonier. Redan för 20 år sedan skrev Expressens musikkritiker Alf Thoor: ”Han är unik i vår musikkultur.

Herr talman! En lång och välskriven motion har fått, kan det tyckas, ett mycket kort svar i det betänkande som vi nu behandlar, nämligen kulturutskottets betänkande nr 13. Anledningen är den som motionären här har beskrivit, nämligen att frågan under ärendets gång fått en lösning som — det konstaterar utskottet — mer eller mindre täcker vad motionären har krävt. Jag vill här inför kammaren bara vidimera att utskottet delar motionärens uppfattning om vikten av att de verk som Allan Pettersson skapat bevaras och görs tillgängliga för kommande generationer, vilket utskottet framhåller i betänkandet. Motionären har föreslagit bildandet av en fond, och en sådan skulle, säger utskottet, ”på ett värdefullt sätt kunna sprida kännedom om Allan Petterssons musik”. Herr talman! Jag vill till detta foga att Sten Svensson inte bara skrivit den här motionen utan också, vad jag har mig bekant, aktivt verkat för att frågan har fått den här nämnda lösningen. För detta tycker jag att Sten Svensson skall ha beröm. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Per Olof Håkansson har hemställt att jag skall vänta utöver den föreskrivna tiden med att besvara hans interpellation om regeringens tillståndsprövning enligt förköpslagen. Jag avser därför att besvara interpellationen den 13 januari 1982.

Herr talman! Med anledning av uppgifter i pressen att regeringen i Iran skulle ha instruerat sina ambassader att dels rapportera iranska medborgare som ställt sig kritiska till Khomeiniregimen, dels vägra förlänga passen för sådana personer i syfte att tvinga dem att återvända till Iran, har Hadar Cars frågat mig om jag kan försäkra att ingen i Sverige bosatt iranier av nämnda eller därmed sammanhängande skäl — exempelvis uteblivna studiebidrag från hemlandet — mot sin vilja skall tvingas att återvända till Iran. Jag vill i detta sammanhang först erinra om att utrikesministern den 23 november i år besvarat två interpellationer rörande mänskliga frioch rättigheter i Iran, varför regeringens allmänna inställning till situationen i Iran torde vara väl känd. Vad sedan gäller Hadar Cars fråga vill jag svara följande. Vid prövningen i enskilda utlänningsärenden där frågan gäller om en utlänning skall få stanna här i landet av politiska skäl bedöms alla omständigheter i ärendet. Under förutsättning att de åtgärder iranska ambassaden påstås ha vidtagit kan tolkas som ett uttryck för politisk förföljelse i det enskilda fallet, beaktas naturligtvis även detta vid bedömningen. Att penningbidrag uteblir kan ha 5 många förklaringar och behöver inte nödvändigtvis vara ett uttryck för politisk förföljelse. Regeringen följer vaksamt den oroande utvecklingen i Iran, och jag kan försäkra Hadar Cars att prövningen av politiska skäl i fråga om iranska medborgare sker i mycket generös anda.

Herr talman! Jag vill först tacka statsrådet Karin Andersson för svaret. Om förhållandena i det Frankrike som styrdes av Robespierre kan man läsa följande: Tvångsåtgärder av olika slag vidtogs. Tusentals dödsdomar fälldes, vilka riktade sig inte endast mot revolutionens föregivna fiender, utan även mot dess anhängare som intog en mot ledaren avvikande hållning. Bilden av dagens Iran visar många likheter med Frankrike under den tid som kallas skräckväldets. Iranska medborgare som är bosatta utomlands och som har uttalat sig kritiskt om regimen i Iran, kanske har deltagit i någon demonstration eller av andra skäl kan misstänkas för att ha åsikter som avviker från regimens, riskerar stränga straff — även avrättning — om de återvänder till sitt hemland. I svenska tidningar har återgetts brev från den iranska utrikesförvaltningen. Av dessa framgår att iranier som har bosatt sig utomlands, t.ex. i Sverige, och som har opponerat sig mot regimen i sitt hemland skall få sina pass indragna. Syftet med detta är att tvinga dem att återvända till Iran för att där straffas på det sätt som regimen finner lämpligt. I samma syfte kan regimen förhindra anförvanter och andra att från Iran till iranier utomlands sända pengar för uppehället. Man kan med fog hävda att den iranska regimen med ”pedantisk noggrannhet” söker spåra och infånga de landsmän som inte böjer sig under dess bud. Min uppfattning, herr talman, är att ingen iranier som bor i Sverige skall behöva känna att hon eller han mot sin vilja skall kunna tvingas att återvända till Iran under de förhållanden som nu råder i landet därför att. passet har dragits in eller därför att institutioner, vänner och anförvanter där hemma inte längre får skicka pengar till uppehället. Jag vill fråga Karin Andersson, om det är rätt av mig att tolka hennes svar på min fråga som en försäkran till alla iranier som bor i Sverige att de inte mot sin vilja skall tvingas återvända till det Iran vi i dag känner.

Herr talman! Det är riktigt att de som åberopar politiska skäl — och som politiska skäl innefattas också detta att i Sverige ha varit aktiv i motståndet mot den iranska regimen — för att inte vilja återvända till Iran får tillstånd att stanna i Sverige. Men det är inte alltid säkert att de gäststuderande i Sverige åberopar politiska skäl och att de har varit aktiva i Sverige på det sättet. Därför har man från invandrarverkets sida försökt att bemöta just deras situation på ett alldeles särskilt sätt. När det gäller uteblivna penningbidrag från hemlandet har både regeringen och invandrarverket under en längre tid varit uppmärksammade på den omständigheten, som bl.a. beror på att iranska myndigheter inte godkänner vilka utbildningslinjer som helst för de iranska studenterna i Sverige, och då kanske inte de utbildningslinjer som studenterna själva är mest intresserade av. Invandrarverket har förklarat att man avser att för iranska gäststuderande som någorlunda uppfyller kraven på studietakt bevilja deltidsarbetstillstånd t.o.m. den 15 juni 1982. Det är ett exceptionellt undantag från regeln attstuderande inte får arbeta. Under sommaren får de i likhet med alla andra gäststuderande feriearbeta för att själva kunna finansiera sina studier.

Herr talman! Jag hoppas att statsrådet Andersson också vid behandlingen av de här frågorna inom regeringen överväger möjligheten att en student kanske inte vill åberopa politiska skäl för att stanna i Sverige, med hänsyn till de verkningar det kan ha för hans anförvanter i hemlandet. Vi kan inte i Sverige stoppa det blodbad som pågår i Iran, men vi kan och måste förhindra att de iranier som har fått en tillflykt i Sverige inte blir offer för det som händer där nere. Ingen begär eller tänker sig att den svenska regeringen eller dess invandrarminister som en svensk Röda nejlikan skall försöka föra ut människor från Iran. Men vi måste ha som ett absolut krav på oss att inte någon som har fått tillflykt i Sverige skall kunna utvisas mot sin vilja och råka ut för den behandling som regimen i Iran visar att den är villig att ge så många av sina medborgare.
Herr talman! Jag vill bara upprepa vad jag har sagt tidigare, nämligen att vi iakttar den allra största försiktighet. Men jag vill också säga att både Hadar Cars och jag vet att vi dessutom har många Khomeinitrogna iranska medborgare i Sverige.
Herr talman! Men de människor som är Khomeinitrogna har kanske inte anledning att frukta tanken att återvända till Iran, och de åberopar alltså inte skäl för att vilja stanna i Sverige. De är inte problemet, utan det är de som av någon anledning kan komma i kläm med den regim som nu råder i Iran — det är deras intressen som vi måste tillgodose. Jag vill gärna säga att jag tolkar det svar som jag har fått av Karin Andersson som en garanti för att ingen sådan person skall riskera att utlämnas till den nuvarande regimen i Iran.

Herr talman! Mot bakgrund av att en grupp kurder som ursprungligen utvisats från Irak till Iran nu hotas av utvisning från Sverige har Oswald Söderqvist frågat mig om inte dessa kurder är att betrakta som politiska flyktingar med den rätt till skydd som den svenska lagstiftningen stipulerar.
En grupp kurder i Sverige hotas av utvisning till Iran. De har flytt därifrån och har legitimationshandlingar av olika slag, utfärdade av iranska myndigheter. Men de flesta av dem är inte kurder från Iran. De har i flera omgångar, senast i april 1980, deporterats till Iran från Irak.
Dessa kurder, som utvisades från Irak till Iran förra året och som sedermera med hjälp av iranska resehandlingar tagit sig till Sverige, är att betrakta som politiska flyktingar i förhållande till Irak och löper sålunda ingen risk att sändas vidare till Irak. Frågan om de kan sändas tillbaka till Iran, där de har tagits emot och fått stanna, prövas med beaktande av den nuvarande situationen i Iran och de skäl som anförts i varje enskilt fall.
De kan närmast betecknas som statslösa, eftersom de mist sina irakiska medborgerliga rättigheter och inte erhållit motsvarande iranska. En del av dem har deltagit i den kurdiska motståndsröreisen i Iran. En utvisning till Iran av dessa människor är i många av fallen detsamma som en dödsdom.
Har någon varit politiskt aktiv mot regimen i Iran eller aktivt medverkat på kurdernas sida eller av annat skäl kan antas råka illa ut vid ett återvändande till Iran får han stanna i Sverige. Regeringen följer vaksamt den oroande utvecklingen i Iran, som jag sade tidigare, och prövningen av politiska skäl gentemot Iran sker i mycket generös anda.
Är inte dessa kurder att betrakta som politiska flyktingar med den rätt till skydd som den svenska lagstiftningen stipulerar?

Herr talman! Jag ber att få tacka invandrarministern för svaret på min fråga. Det här är ju ett ganska invecklat problem, där det inte bara är fråga om en viss stats inre förhållanden, utan där vi har en speciell nationalitet, nämligen den kurdiska nationaliteten, som flyttas och som har migrerat under många, långa perioder mellan länderna i detta område. Detta komplicerar oerhört mycket just det kurdiska flyktingproblemet, som inte är att likna vid några motsvarande flyktingproblem. Det är väldigt viktigt att komma ihåg detta. Jag känner mycket väl till regeringens inställning till vad som händer i Iran — jag hade ju nyligen en interpellationsdebatt med utrikesminister Ola Ullsten om dessa förhållanden. Jag har ingenting att tillägga där. De kurder som nu har kommit hit från Iran kommer ursprungligen från Irak. Men de har inte utvisats utan deporterats från Irak — man måste skärpa skrivningarna på den punkten. De har samlats upp, ibland i sina hem, ibland på arbetsplatserna, ibland direkt på gatorna eller vägarna. De har buntats ihop, många gånger med kedjor, i grupper om 20-30 och förts till gränsen. Sedan har man sagt: Gå över gränsen — vänder ni tillbaka så blir ni beskjutna. Det är alltså inte fråga om utvisning i det diplomatiska språkbruket utan det handlar om mycket hårdare förhållanden. Det är inte bara nu i april som detta har skett, utan det var en motsvarande stor sådan våg redan i början av 1970-talet, 1970 och 1971. Det rör sig om en mycket stor grupp människor. De har från irakisk sida fråntagits alla medborgerliga irakiska rättigheter — det kan vi lämna därhän. Invandrarministern säger också att det inte är fråga om Irak — dit löper ingen risk att bli tillbakavisad. Vad vi nu vet är att det finns vissa av dessa kurder som kommit hit från Iran med tillfälliga iranska handlingar, och de löper en viss risk att förvisas tillbaka till Iran. Det är det det handlar om. Tinvandrarministerns svar heter det: ”Frågan om de kan sändas tillbaka till Iran, där de har tagits emot och fått stanna — — —.” Det låter väldigt fint — de har tagits emot i Iran och fått stanna. Men hur har de tagits emot? Hur har de fått stanna? Det är detta som är den springande punkten här, och det tycker jag man måste ta upp mycket mera. De har inte erhållit någon som helst flyktingstatus av de iranska myndigheterna — icke någon som helst. De har inte fått några riktiga handlingar, de har inte fått något slags medborgarskap. De har fått tillfälliga handlingar, tremånaderspapper som måste förnyas. De misstänks som kurder — självklart eftersom kurderna i dessa gränsområden har kämpat mot irakiska regeringar, iranska regeringar osv. De är pressade till militärtjänst i Iran. De är utsatta för ekonomisk press. De talar inte det persiska språket. Flera har avrättats. Dessa människor hotas fortfarande av utvisning. Jag vill fråga invandrarministern om ”i mycket generös anda” betyder att inte någon av dessa kurder kommer att skickas tillbaka till Iran.

Herr talman! Först kan jag gärna erkänna att det kanske hade varit rimligt att använda ett något starkare ord än ”utvisas” när det gäller de iraker som kommit från Irak till Iran. Det har alltså inte skett på lagliga grunder utan helt och hållet tvångsvis. Som jag sade i mitt svar är vi från vårt håll angelägna om att se till att ingen kommer tillbaka till Irak, från vilket land de alltså har deporterats, för att använda Oswald Söderqvists eget ord. När det gäller Iran nämnde jag vilka skäl som gör att dessa personer får stanna i Sverige. Det är att de varit politiskt aktiva mot regeringen i Iran, medverkat på kurdernas sida eller av annat skäl kan antas råka illa ut vid ett återvändande till Iran, om de inte skulle få stanna i Sverige. Sedan tar Oswald Söderqvist upp att de har en svår situation i Iran. Det har alla flyktingar när de tvingas komma till ett annat land. Jag vill påstå, även om jämförelsen inte alls stämmer på något enda sätt, att de flyktingar som kommer till Sverige har svårigheter när det gäller språket. Oswald Söderqvist tog speciellt upp den frågan. Men med iranierna är det något helt annat, eftersom situationen är så labil i Iran. Därför har vi en mycket generös bedömning när de anför sina egna personliga skäl. Att gå så långt att jag till 100 92 säger att ingen kurd från Iran skall sändas tillbaka kan jag dock inte göra. Jag tycker att det är viktigt och riktigt att varje enskilt fall prövas, men prövas i den generösa anda som jag har sagt.

Herr talman! Det är ju, som redan konstaterats, speciella problem. Invandrarministern säger att de som varit politiskt aktiva osv. inte löper någon risk. Just därför att dessa människor är kurder är de från begynnelsen på grund av sin nationalitet redan misstänkta av alla regimer i det här området — den irakiska regimen och i det här fallet också den iranska. I och med att de kommit över gränsen betraktas de med stor misstänksamhet, och de behöver inte göra särskilt mycket för att de skall få regimens ögon på sig. Detta med språket är också viktigt. Det är inte riktigt samma sak. Dessa kurder talar kurdiska — det är deras nationella urgamla språk. I Irak hade de varit tvungna att använda arabiska, som är det nationella språket där. När de kommer till Iran måste de kunna persiska. Det gör att de utestängs från praktiskt taget alla möjligheter att utöva verksamhet, t.ex. att vara småförsäljare eller någonting liknande för att dra sig fram. Därför är detta ett större problem här än på andra håll. Jag noterar naturligtvis med tacksamhet att invandrarministern säger att det skall vara en generös bedömning. Det är väldigt bra, och jag är glad att höra det. När det gäller dessa irakiska kurder tycker jag att man måste gå mycket långt. Nu sade invandrarministern kurder från Iran, men det finns ju också irakiska kurder. Dessa irakiska kurder i Iran måste bli föremål för en mycket generös bedömning. Jag hoppas att regeringen står fast vid utfästelsen på denna punkt.

Herr talman! I Norrbottens län pågår f. n. en vegetationskartering med syfte att bl.a. ge underlag för olika typer av naturresursinventering. Erik Egervärn har frågat hur jag ser på värdet av denna verksamhet och på möjligheterna att genomföra en sådan vegetationskartering i Jämtlands län. Den vegetationskartering som f. n. bedrivs i Norrbottens län av överlantmätarmyndigheten kommer enligt föreliggande planer att pågå i fyra fem år till. Intresse för projektet har visats av bl.a. de myndigheter som företräder skogsbruket och rennäringen samt naturvården. Dessutom deltar andra intresserade från bl.a. gruvindustrin. Erfarenheterna från karteringsarbetet är hittills begränsade. En utvärdering kommer att göras senare. Innan en utvärdering av pågående kartering föreligger är jag inte beredd att uttala mig om lämpligheten av att en motsvarande verksamhet påbörjas i Jämtlands län. Det bör också i första hand vara berörda myndigheter och intressenter som tar ställning till om en sådan kartering bör ske i andra delar av landet.

Herr talman! Erik Egervärn har bett mig att ta emot svaret i dag, och jag tackar för svaret på frågan. Jag konstaterar att jordbruksministern uttrycker sig mycket försiktigt, särskilt vad beträffar uppfattningen om värdet av en vegetationskartering. Statsrådet säger sig vilja vänta med att ha någon åsikt om karteringen tills utvärderingen av verksamheten i Norrbotten är färdig. Men man har ju i Norrbotten ändå hållit på med den här karteringen i ett par år, och jag vill nog påstå att erfarenheterna redan visar att det är en bra metod som används. Det finns också stort intresse för likartad verksamhet i Jämtlands län. Jag vill fråga jordbruksministern om han ändå inte — med delrapporter från verksamheten i Norrbotten som bakgrund — kan uttala en positiv inställning till vegetationskartering i andra delar av landet och då främst i Jämtlands län. I vårt län planeras torvbrytning för energiändamål. Den metod som används vid den vegetationskartering jag talar om bygger på tolkning av flygbilder tagna på höga höjder med infrarödkänslig film och ger ett material där bildtolkningen är så att säga specialgjord för flera intressanta ändamål. Det är bråttom att ersätta olja med torv, och med den här moderna karteringsmetoden kommer man bl.a. förbi en omfattande och tidsödande markundersökning. Staten har gett Vattenfall i uppdrag att i samarbete med Östersunds kommun arbeta med ett försök som gäller ett torveldat kraftvärmeverk i Östersund. Kraftvärmeverket skall tas i drift redan 1985, och då förstår säkert jordbruksministern att det är bråttom för oss i länet att snabbt komma till skott vad gäller torvbrytning. Folk som sysslar med bl.a. naturresursinventeringar och karteringsarbete är av den bestämda uppfattningen att vegetationskartering med hjälp av flygbilder tagna med infrarödkänslig färgfilm ger ett förnämligt underlagsmaterial. Varje tidsspillan innebär slöseri med pengar. Man tjänar tid och pengar på att använda den metod för kartering som vi diskuterar här. Enligt vad jag erfarit från verkligt sakkunnigt håll är det också en god investering att satsa på vegetationskartering modell Norrbotten. Det skulle underlätta vårt arbete med att ersätta olja med torv, och det skulle också skapa sysselsättningstillfällen i vårt län. Det är många turer innan man är framme vid rätten att bryta. Intresset för torvbrytning är stort i både Jämtland och Härjedalen — det bildas konsortier för torvbrytning, och vegetationskarteringen skulle, som sagt, mycket påtagligt underlätta vårt arbete. Vi kommer att höra av oss vidare i den här frågan.
Herr talman! Jag vill påminna Stina Eliasson om att vegetationskartering sedan 1975 bedrivs också i fjällvärlden och då även i Jämtlands län. Det är naturvårdsverket som bekostar den vegetationskarteringen. Ca två tredjedelar av hela fjällområdet är nu färdigkarterade, och fjällkarteringen kommer att vara avslutad år 1983. Frågan om vegetationskartering behandlas också i en till regeringen, närmare bestämt bostadsdepartementet, nyligen överlämnad utredning om landskapsinformation under 1980-talet. Det är i dag omöjligt att göra något mer bestämt uttalande angående omfattningen av statens framtida verksamhet på det här området innan regeringen tagit ställning till utredningsförslaget.
Herr talman! Jag är införstådd med det sista som jordbruksministern tog upp här. Jag känner också till det här med fjällkarteringen, som gjordes tidigare. Men det som är av speciellt intresse för oss i Jämtlands län och som det är mest bråttom med är just att vi får möjligheter till vegetationskartering, så att vi illa kvickt kan starta torvbrytningen.

Herr talman! Hans Alsén har frågat mig om idrottsungdoms engagemang i viss utrikespolitisk händelse. Bakgrunden är vissa tidningsartiklar om hur idrottsungdomar vid samtal med sina sovjetiska kolleger skall informera om ubåtsaffären. Jag själv och andra företrädare för regeringen har bl.a. i denna kammare vid ett flertal tillfällen fastslagit att den frivilliga idrottsrörelsen har en fri och självständig ställning bl.a. i förhållande till staten och samhället i stort. Denna ställning, som idrottsrörelsen delar med övriga folkrörelser, är en av de bärande principerna i vårt demokratiska samhälles uppbyggnad. Några påtryckningar på Riksidrottsförbundet från regeringens sida i den här eller någon annan fråga har därför inte ägt rum. En grundsten i vårt samhällssystem är varje medborgares rättighet att "änka och tycka vad han eller hon vill. Regeringen varken kan eller vill ge såra idrottsungdomar några direktiv om vad de skall säga eller inte säga.

Herr talman! Jag vill först tacka jordbruksministern för att han svarat på min fråga. Låt mig genast slå fast att idrott och politik i hög grad hör samman. Nr 48 Samhället behöver en fastlagd idrottspolitik. Det var också därför som den Torsdagen den socialdemokratiska regeringen 1970 lade fram propositionen om stödet till 10 december 1981 idrotten grundat på idrottsutredningens betänkande Idrott åt alla. Sittande regeringar har att med sina förslag och åtgärder ge innehåll åt den idrottspolitiska färdriktning som då lades fast och som sedan dess icke har ändrats. Men det vi nu diskuterar — och som har föranlett mig att framställa en fråga — är något helt annat. Enligt min mening är det fråga om ett olämpligt och otillbörligt inhopp i idrottens egen vardag, som inkräktar på den fria och frivilliga folkrörelse som idrottsrörelsen är. Egentligen är det ett oblygt försök att begagna idrottsungdomar som redskap i landets utrikesoch försvarspolitik. Jag såg nämligen och hörde i TV regeringens företrädare — han kallar sig stundom idrottsminister — när han uppmanade svenska idrottsungdomar att uttala sig inför sovjetiska idrottskamrater. Det gav mig, herr jordbruksminister, anledning att göra tre små reflexioner. Jag skall återge dem här. För det första: Där står odalmannen med drag från salig bondetågets dagar — en patriot och nationalist. För det andra: Där står centerpartisten med avsikt att förstärka regeringens agerande i ubåtsfrågan — ett slags ställföreträdande försvarsminister. Och det kanske kunde och kan behövas. Jag är inte sakkunnig på området, men ibland får man en känsla av att det är så. För det tredje: Där har vi den duktige skidåkaren och den sympatiske idrottsmannen som vänder sig till unga idrottskamrater med en vädjan om stöd och hjälp. Oavsett vilken bild som är den rätta, så var framträdandet lika olämpligt. Där stod nämligen regeringens företrädare i idrottsfrågor, den sakkunnige i jordbruksdepartementet med inflytande över bl.a. idrottsrörelsens statliga anslagsmedel. Som sådan måste man inse att idrotten är en fri och frivillig folkrörelse, vars integritet inte får trädas för när och vars enskilda medlemmar absolut inte skall åläggas politiska uppgifter av regeringens talesmän. Det skedda är så mycket mer beklagligt mot bakgrund av centerrörelsens starka folkrörelseförankring, som vi alla har anledning att värdesätta. Den borde åtminstone ha garanterat att vi sluppit uppleva ”idrottsministerns” fadäs. Jag beklagar verkligen det inträffade och hoppas att det inte skall upprepas i någon form. Om jag uppfattar jordbruksministerns svar riktigt, så innebär det ett avståndstagande. Formellt kan man möjligen säga att det inte är regeringen som har gjort ifrågavarande uttalande, men det är en regeringens talesman. Vår värderade idrottsminister sitter på plats i kammaren. Jag hoppas att han känner att han i den här frågan är satt på plats av sina uppdragsgivare.
Herr talman! Jag är litet förvånad över att Hans Alsén över huvud taget har 1 ställt den här frågan och över att han försöker misstänkliggöra en 3 riksdagsledamots uttalanden. Hans Alsén och jag kan väl vara överens om att den information om ubåtsaffären som har lämnats den sovjetiska allmänheten knappast har gett en fullständig och rättvisande bild av det som inträffat. Det är väl både från min och Hans Alséns synpunkt önskvärt att uppgifter om det verkliga skeendet får en så vid spridning som möjligt.

Det ligger väl inget onaturligt i det. Jag tycker att Hans Alsén är ute för att misstänkliggöra för misstänkliggörandets egen skull och inte i sakfrågan som sådan.
Herr talman! Lika tillfredsställd som jag kände mig när jag lyssnade till jordbruksministerns svar, lika mycket beklagar jag det han nu finner anledning att tillägga. Jag har inte diskuterat ubåtsaffären. På den punkten trodde jag att min fråga var klart formulerad. Jag citerar inledningen till frågan — det kan tydligen behövas: ”Vi känner givetvis alla avsky inför den ryska kränkningen av svenskt territorium.” Jag har aldrig diskuterat ubåtsaffären som sådan. Vad jag har diskuterat och funnit anledning att fråga jordbruksministern om är om den svenska regeringen anser det lämpligt att dess företrädare i idrottsfrågor finner anledning att från den positionen och utgångspunkten uppmana svenska idrottsungdomar vid kontakter med idrottskamrater från Sovjetunionen att ta upp den här frågan till diskussion. Det var det min fråga gällde — ingenting annat. På den punkten är svaret otvetydigt, och det tackar jag för. Jag tror att det är bra om vi slutar debatten nu. Annars kommer vi in på en typ av debatt som jag tror att sakfrågan kommer att skadas av.
Herr talman! Det var bra att Hans Alsén finner mitt svar tillfredsställande. Jag vill bara tillägga en mening och göra det genom att citera Riksidrottsförbundets ordförande, som slutar ett uttalande i den här frågan med att säga följande: ”Det står var och en fritt att välja de samtalsämnen som ter sig naturliga med hänsyn till rådande omständigheter.”
Herr talman! Jag har inte diskuterat den frågan heller. Det står var och en fritt att välja samtalsämne — helt visst är det så. Jag förmodar att många av de svenska idrottsungdomarna kommer att begagna tillfällen att diskutera sådana här frågor. Våra idrottsungdomar är ju ofta medvetna och klara över både det ena och det andra. Jag tror att vi skall utgå ifrån att samtal i sådana här frågor kan förekomma. Det som jag pekat på och som jag fått ett tillfredsställande besked om var: Är det lämpligt att en regerings företrädare i denna sin egenskap riktar sig till fria och frivilliga folkrörelsemedlemmar med uppmaning om ett visst slags agerande i politiska frågor? På den frågan har jordbruksministern svarat tillfredsställande. Jag upprepar mitt tack.

Herr talman! Hilding Johansson har, med anledning av att statens vattenfallsverk har projekterat en ny administrationsbyggnad för Trollhätte Kraftverk, frågat mig när man kan vänta att regeringen ger byggstart för projektet. Regeringen medgav i beslut av den 28 augusti 1980 att statens vattenfallsverk projekterade en ny förvaltningsbyggnad i Trollhättan t.o.m. bygghandlingar. I beslutet angavs vidare att nybyggnaden t. v. skulle ingå i vattenfallsverkets investeringsreserv och kunna utföras när så är lämpligt med hänsyn till sysselsättningsläget. I skrivelse till regeringen den 14 oktober 1981 har vattenfallsverket redovisat färdiga bygghandlingar och hemställt om byggmedgivande. Regeringen kan, när det bedöms lämpligt med hänsyn till sysselsättningssituationen i Trollhätteregionen, pröva det efterfrågade byggprojektet. Vid en prövning av byggmedgivandet måste dock en avvägning göras mellan angelägna objekt i olika regioner.

Herr talman! Jag kan intyga att arbetsmarknadsläget i Älvsborgs län som på många andra håll är bekymmersamt inför den här vintern — det har jag kunnat konstatera bl.a. genom besök i länet — och vi har därför ökat på de arbetsmarknadspolitiska insatserna. Vi har inom ramen för beredskapsanslagen medgivit att fler investeringsarbeten har startat, just därför att sysselsättningsläget för byggnadsarbetarna är svårt på många håll. Nu kan man också i Älvsborgs län öka på beredskapsarbetena denna vinter jämfört med förra vintern och komma upp i en total sysselsättning av 2200 personer. Vi har velat att de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna skulle stämma så väl överens som möjligt med den allmänna inriktningen av den ekonomiska politiken, dvs. understödja en expansion av industrin. Därför har vi nu medgivit att ombyggnadsarbeten kan startas som beredskapsarbeten också inom industrin. Regeringen har nyligen ökat beredskapsanslagen med 400 milj.kr., särskilt för ungdomar. Det kommer också Älvsborgs län till del. Uppförande av den administrationsbyggnad det här är fråga om innebär en expansion av den statliga sektorn i stället för industrin. Det är ett ganska stort projekt, på över 50 milj.kr. Man måste när det skall prövas väga det mot vad man kan få ut i form av sysselsättningseffekt och andra långsiktiga effekter genom att i stället välja andra projekt. Den möjligheten vill vi hålla

Herr talman! Nej, det skall Hilding Johansson inte göra! Och det inser Torsdagen den naturligtvis också Hilding Johansson — det är en våldsam feltolkning av vad 10 december 1981 jag sade. Med de resurser som står till förfogande vill vi skapa sysselsättningstillfällen så långt möjligt inom industrin. Nu finns möjligheter att starta beredskapsarbeten på byggsidan också inom industrin. Om man har 50 milj.kr., som det här projektet kostar, till sitt förfogande måste man pröva om de bättre kan användas för att ge sysselsättning inom andra delar av ekonomin än den statliga förvaltningen. — Det var vad jag sade. Administrationsbyggnaden är nu färdigprojekterad. När utrymme anses föreligga för detta projekt kan det komma i gång. Men jag kan vara tydligare i mitt svar till Hilding Johansson på den punkten: Det är inte realistiskt att tro att bygget kommer i gång den här vintern.

Herr talman! Hans Gustafsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att motverka den höga arbetslösheten i Blekinge. Som bakgrund till sin fråga pekar Hans Gustafsson bl.a. på den höga arbetslösheten bland byggnadsarbetare i länet samt den låga efterfrågan på arbetskraft. Regeringen har vid olika tidpunkter förstärkt de arbetsmarknadspolitiska insatserna för vintern när det gäller både beredskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning. För någon vecka sedan beslutades om ytterligare 460 milj.kr. för beredskapsarbeten, i första hand till ungdomar. Blekinge har därmed fått dubbelt så mycket pengar för beredskapsarbeten i år som förra året. 17 Mot bakgrund av den försämring som har inträtt på byggarbetsmarknaden i vinter i länet har Blekinge prioriterats i de båda byggpaket som regeringen framlagt under våren och hösten. Dessutom gav regeringen i våras byggnadstillstånd för att få i gång det stora sjukhusbygget i Karlskrona. Den fulla effekten av dessa beslut har ännu inte uppstått, utan ytterligare byggnadsarbetare kommer att kunna sysselsättas i vinter vid dessa byggen.

Herr talman! Hans Gustafsson tycker att mitt svar saknar substans. Det gör däremot inte de åtgärder som vi har föreslagit och genomfört för länet. Svaret kunde naturligtvis ha haft mer substans om jag hade dröjt med de beskeden tills Hans Gustafsson hade ställt sin fråga, men det var viktigare att beskeden kom i tid. De innebär att ett stort antal byggnadsarbetare kan få jobb den här vintern just med anledning av regeringens beslut. Igångsättningen av sjukhuset i Karlskrona innebär att ett åttiotal byggnadsarbetare får arbete. Det särskilda bidrag för att bygga om lägenheter i flerfamiljshus som regeringen har infört under det här året ger ett femtiotal byggnadsarbetare jobb. F. n. sysselsätts 180 byggnadsarbetare i olika investeringsarbeten inom beredskapsanslaget, och det kan bli fler. Totalt räknar man med att 1 600 människor kan få beredskapsarbete den här vintern. F. n. är drygt 1 100 personer sysselsatta i beredskapsarbeten, vilket är mer än tre gånger så många som förra året vid den här tiden. Det är alltså alldeles klart att regeringen har reagerat på det starkt försämrade sysselsättningsläge som har inträtt i Blekinge. Jag skulle kunna ge fler exempel. Med anledning av de frågor som Hans Gustafsson nu ställer kan jag säga att elektrifieringen finns som ett projekt att sätta i gång vid lämplig tidpunkt och att regeringen har reagerat på framställningen om beredskapsarbeten genom att ytterligare 400 milj.kr. anvisats i vanlig ordning av arbetsmarknadsstyrelsen. Beträffande övriga projekt vill jag säga att de ju kan finnas tillgängliga nästa gång som det skall sys ihop ett byggpaket.

Herr talman! Det Hans Gustafsson redovisar om bostadssituationen visar på svårigheterna att ytterligare stimulera bostadsbyggandet. Men att det finns många tomma lägenheter hindrar inte att det kan vara befogat att reparera äldre lägenheter, och det är vad man nu kan göra till rimlig kostnad. Som jag sade, får ett femtiotal byggjobbare sysselsättning i vinter tack vare den åtgärd som regeringen har föreslagit. Jag kan intyga att de förslag som har inkommit från länet är bra projekt. En del av dem är mycket dyra, men de kan finnas med när det finns utrymme för ytterligare byggpaket och sysselsättningen i Blekinge fortfarande kräver det. Jag vill dock med anledning av Hans Gustafssons prognos när det gäller byggsysselsättningen i Blekinge påpeka att den byggarbetslöshet som nu råder inte är 35 70 utan 11 96. 170 personer är arbetslösa inom byggsektorn. Det är naturligtvis alldeles för mycket, men det kan ju jämföras med att vi med de åtgärder som regeringen har vidtagit redan sysselsätter flera hundra personer, kanske 500 å 600.

Herr talman! Sven Munke har frågat mig när de nya reglerna för bedömning av dricksvatten kommer. I mitt svar nyligen på en fråga av Anita Bråkenhielm om det centrala ansvaret för kontrollen av konsumtionsvatten redogjorde jag för den författningsmässiga regleringen av den offentliga vattenkontrollen. Jag framhöll då att frågan om den framtida kontrollen av konsumtionsvattnet kommer att prövas i samband med att regeringen tar ställning till hälsovårdsstadgeutredningens betänkande med förslag till en ny hälsoskyddslag. Huvudansvaret för kontrollen av konsumtionsvatten ligger på socialstyrelsen. Styrelsen skall fortlöpande se över bedömningsnormer och analysförfarande för konsumtionsvatten. Socialstyrelsen baserar i stor utsträckning sina ställningstaganden på beslutsunderlag från statens bakteriologiska laboratorium och miljömedicinska laboratoriet. Dessa är centrallaboratorier inom det mikrobiologiska och fysikalisk-kemiska området. För vissa tungmetaller i vatten finns s.k. hygieniska gränsvärden angivna i socialstyrelsens råd och anvisningar. Miljömedicinska laboratoriet har i uppdrag att utreda verkningarna av förhöjda kopparhalter i dricksvatten. Laboratoriet har i december 1980 överlämnat en preliminär rapport till socialstyrelsen. Av rapporten framgår att laboratoriet f. n. anser att ett hygieniskt gränsvärde för koppar i vatten inte behövs ur hälsosynpunkt. Resultatet av den fortsatta utredningen får visa om ett hygieniskt gränsvärde för koppar i vatten bör fastställas. För koppar finns alltså inte något hygieniskt gränsvärde fastställt. Enligt socialstyrelsens anvisningar bedöms dock vatten med en kopparhalt som överstiger 0,05 mg/liter som ”ur teknisk synpunkt anmärkningsvärt”.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det blev ju, som jag hade väntat, inte något konkret svar på frågan. De kompletterande upplysningar som jag fick känner jag mycket väl till, för jag har sysslat med den här verksamheten tidigare. Bakgrunden till min fråga är bl.a. att jag motionerade om vattenanalyser och regler för dessa för två år sedan. För nästan exakt ett år sedan behandlades den motionen, och då sade man att frågan bereds i regeringskansliet. Eftersom ingenting har hänt på ett år och eftersom hälsovårdsnämnden inte kan få besked om hur man skall hantera frågan om t.ex. koppar i vattnet, så har jag på nytt velat fästa uppmärksamheten på problemen. I Sjöby kommun har man haft problem med höga kopparhalter i vattnet på ett barndaghem, men olägenheterna försvann när man bytte ut kopparledningarna mot ledningar av annat material. I Klågerup i Skåne har svårigheterna också varit betydande med höga kloridhalter som medverkat till att koppar utlösts från vattenledningarna. Detta är inga struntproblem, utan problem av stor betydelse. Två fall av kopparförgiftning har redovisats i Svenska vattenoch avloppsföreningens meddelande M23 februari 1981. Det ena fallet rörde en 15 månader gammal pojke, som togs in på sjukhus efter fem veckors diarré och ökad kraftlöshet. Familjens vatten visade sig vid analys innehålla 0,8 milligram koppar per liter, en siffra som uppmätts på flera håll i Skåne. Pojken behandlades med utdrivande medel i flera månader, varefter han tillfrisknade. Ett annat fall gällde en 14 månaders pojke och ledde tyvärr till döden efter sex veckor på sjukhus. En analys visade att familjens vatten höll 6,8 milligram koppar per liter. Eftersom man inte har satt några hygieniska gränsvärden på koppar menar många experter att sådana måste till snarast möjligt. I dagens nummer av Svenska Dagbladet har en professor Balmér uttalat att han är mycket oroad av dessa problem. Då kan man inte vifta bort dem med att det inte är så farligt. Ett annat exempel på hur vattenanalyser kan behandlas gäller min hemort i Skåne, Billeberga, där befolkningen under ett par års tid fick dricka vatten som innehöll fenoxisyror. Trots detta kunde hälsovårdsnämnden säga att vattnet uppfyllde fordringarna. T. o. m. vattendomstolen förklarade i ett utslag att detta vatten kunde användas som dricksvatten. Det är mot den bakgrunden som jag har ställt frågan. Jag får säga att eftersom vatten är ett livsmedel borde regeringen tänka om.
Herr talman! Jag vet att Sven Munke motionerade för ett år sedan, och jag vet vad socialutskottet svarade. Frågan om vattenkontrollen i framtiden bereds i regeringskansliet. Men, Sven Munke, jag måste påpeka att det i dag faktiskt inte finns någonting som hindrar socialstyrelsen att utfärda andra regler. Socialstyrel sen har dock inte bedömt detta som nödvändigt, vilket jag försökte förklara i mitt svar. Det pågår nämligen en utredning, och man har inte några säkra bevis för att just kopparhalten i vattnet skulle vara farlig på det sättet. Får jag hänvisa Sven Munke till en notis i Läkartidningen häromdagen, där man medeger att höga kopparhalter kan ge ökande problem, men där man samtidigt säger att det inte i dag går att säkert fastslå, att t.ex. spädbarnsdiarréer beror på koppar. Mycket tyder på att koppar endast framkallar diarréer hos barn som blivit överkänsliga av annan orsak. Det gäller alltså att gå vidare med dessa undersökningar, och detta sker hos socialstyrelsen.
Herr talman! Det var inte min avsikt att enbart beröra kopparproblemen, utan jag ville beröra ett betydligt bredare fält. Jag har fått uppgifter om att behandlingen av den nya hälsoskyddslagen har hängt upp sig på en oenighet mellan regeringen och Kommunförbundet. Men när det gäller dricksvattentillsynen är utredningen klar, och Kommunförbundet har tillstyrkt förslaget och menar att ansvaret skall överlämnas till livsmedelsverket, eftersom vatten är ett livsmedel. Det hade väl varit tänkbart att göra en särproposition om vattenanalyserna. De nu gällande bedömningsgrunderna är gamla och har stora brister. Det är faktiskt så, som någon sagt, att om ett dricksvatten t.o.m. innehåller plutonium, fyller det ändå fordringarna, och då måste det vara något fel.
Herr talman! Jag är medveten om att det kan finnas vissa nackdelar med att vattenkontrollen är splittrad. Det kan finnas fördelar med den ena eller andra lösningen på denna fråga. Som jag har sagt bereds dock frågan f. n. i regeringskansliet, och då är jag förhindrad att här i kammaren uttala mig om vad resultatet kan bli när propositionen skall framläggas i vår.

Herr talman! Det är med stor tillfredsställelse som jag noterar den betydande enighet i sak som varit grunden för näringsutskottets ställningstagande till propositionen om kapitaltillskott till LKAB och SSAB. Jag skulle t.o.m. vilja säga att det är en klar styrka för svensk näringspolitik när man i centrala och besvärliga strukturfrågor på sätt som skett i fråga om kapitaltillskottet till LKAB och SSAB kan träffa beslut i stor enighet. Det är inte bara en styrka för den industriella utvecklingen i vårt land, utan det väcker också — det har jag haft tillfälle att konstatera många gånger — internationell respekt när parlamentet kan samla sig till beslut av den här karaktären. Jag kan dock inte avhålla mig från den reflexionen att om detta beslut stärker förtroendet för vår industripolitik, så har naturligtvis å andra sidan vissa inslag i den industripolitiska och näringspolitiska debatten utanför kammaren under senare tid verkat i motsatt riktning. När t.ex. den nye moderatledaren Ulf Adelsohn tar avstånd från den industripolitik som hans parti i riksdag och regering varit med om att ha ansvaret för väcker detta givetvis förundran, här i landet och utanför vårt lands gränser. Moderata samlingspartiet har ju i regeringsställning gett sitt bidrag till den industripolitik som förhindrat utslagning av många arbetsplatser och många människor och som medverkat till att förnyelsearbetet inom problemföretag och problembranscher har kunnat ske målmedvetet och i ordnade former. Även från det största oppositionspartiets, socialdemokratins, sida förs debatten ibland i en anda som kan vittna om att man där inte skulle dela de allmänna målsättningarna för industripolitiken. Men dess bättre kan vi också i det fallet notera att man i reservationerna och motionerna här i riksdagen i stort sett sluter upp bakom industripolitiken. Detsamma gäller också moderata samlingspartiet. Jag kan i inledningen till den här debatten bara uttrycka den fromma förhoppningen att oppositionen till höger och till vänster lever som den lär även utanför riksdagen. Den rekonstruktion av LKAB som nu genomförs siktar till att företaget skall nå företagsekonomisk lönsamhet. Samma mål gäller för rekonstruktionen av SSAB. Men det är självklart att LKAB på ett alldeles speciellt sätt är i fokus för intresset med hänsyn till situationen i Norrbotten och särskilt situationen i malmfältskommunerna. Det finns anledning slå fast att den enda garantin för en långsiktig överlevnad av järnmalmsrörelsen i Kiruna och i Gällivare är företagsekonomisk lönsamhet. Ett sådant synsätt måste vara vägledande för LKAB vid företagets agerande i olika sammanhang. LKAB:s ledning har också fastlagt som en målsättning att företaget bör kunna visa positivt kassaflöde vid slutet av år 1983. Detta skall åstadkommas genom ökad försäljning och ökade marknadsandelar i Västeuropa, höjd produktivitet och en finansiell rekonstruktion. Det är ett mycket målmedvetet och respektingivande program som den nya LKAB-ledningen går ut med. Och vi kan redan notera stort intresse Nr 48 bland de västeuropeiska kunderna för den nya marknadsstrategi som företaget företräder. Till den finansiella rekonstruktionen, som riksdagen nu närmast har att ta ställning till, hör förutom kapitaltillskottet på 1,5 miljarder kronor också att fraktsatserna för malmtransporterna nu äntligen kan sänkas —i enlighet med det förslag som vi har lagt fram med 600 milj.kr. Kammaren kommer att ta ställning till den frågan senare under detta riksmöte. Det rekonstruktionsprogram som nu genomförs i LKAB ger företaget möjlighet att få till stånd nödvändiga rationaliseringar i produktion och administration och bör kunna medföra en långsiktigt tryggad utveckling för järnmalmsverksamheten i malmfälten. För att rekonstruktionsinsatsen skall bli framgångsrik krävs det att alla berörda parter samarbetar för en positiv utveckling av företaget. Det finns goda möjligheter att nå detta samförstånd. Det vittnar skrivningarna i näringsutskottets betänkande om, liksom andan i företaget och den vilja till samverkan om företagets nya mål som i olika sammanhang har kommit till uttryck. I den socialdemokratiska partimotionen med anledning av propositionen påpekas att den handlingsplan som LKAB:s styrelse fastställt aviserar och uttalar sig för en koncentration av verksamheten till järnmalmsområdet. Det ledande oppositionspartiet menar att regeringen bör ta ställning till frågan om en sådan koncentration är önskvärd från samhällets synpunkt. LKAB:s handlingsplan innebär att företaget sätter lönsamhetsmålet som överordnat. Jag anser, i likhet med LKAB:s ledning, att lönsamhetsmålet måste vara vägledande för verksamhetens långsiktiga utveckling. Som jag sagt vid flera tillfällen är det endast genom en effektiv och framgångsrik affärsverksamhet som man kan trygga ett företags långsiktiga utveckling. Därför måste LKAB även i framtiden bygga sin verksamhet på järnmalmsrörelsen, även om företaget under senare år har lagt ner ett omfattande arbete inom andra områden för att frigöra sig från beroendet av järnmalmsverksamheten. Dessa satsningar har hittills varit begränsade, och mot bakgrund av LKAB:s förluster och finansiellt ansträngda situation har en omprövning av dessa alternativa verksamheters inriktning ägt rum. Det är ofrånkomligt att verksamheter som inte bedöms kunna ge lönsamhet med utgången av nästa år, enligt styrelsens beslut, avvecklas eller försäljs. Prospekteringsverksamheten i Norrbotten hör naturligtvis nära samman med malmrörelsen och omfattas inte av detta mål. I den socialdemokratiska motionen föreslås också att LKAB skall utarbeta ett offensivt investeringsprogram för företaget. Jag delar den uppfattningen att det är viktigt att företaget genomför satsningar och investeringar för att stärka företagets konkurrenskraft. Det är därför som den finansiella rekonstruktionen har fått den karaktär som den har. Till de offensiva satsningar som LKAB nu genomför får man naturligtvis räkna investeringen i kopparmalmsgruvan Viscaria. Detta projekt är ett gott exempel på projekt utanför järnmalmsområdet som kan bli motiverade i kraft av sin egen finansiella styrka. När företaget har arbetat fram projekt av den karaktären, kommer självfallet regeringen att vara beredd att också diskutera hur 3 finansieringsfrågorna skall kunna lösas. När det gäller gruvverksamheten arbetar man emellertid med mycket långa tidsperspektiv. Från malmfynd till start av brytning i en färdigprojekterad gruva kan mycket lång tid förflyta. Investeringar i nya huvudnivåer kan bli aktuella både i Kiruna och i Malmberget kring mitten av 1980-talet. Den typ av huvudnivåer som företaget i dag använder sig av innebär mycket höga kapitalkostnader i investeringen. Företaget undersöker därför möjligheten att förlänga livslängden för nuvarande huvudnivåer eller möjligheten att finna alternativa brytningsmetoder, som skulle innebära att investeringskostnaderna inte blir så höga. Det är angeläget att det arbetet bedrivs med all kraft från företagets sida och med den tekniska fantasi som kan mobiliseras för att få en realistisk investering i den framtida gruvhanteringen. Jag vill konstatera att LKAB:s ambitiösa program måste matchas med en rad åtgärder på samhällets andra områden. Vi måste höja den allmänna ekonomiska aktivitetsnivån i malmfältskommunerna. Vi har betraktat rekonstruktionen av LKAB som bara ett första steg i upprustningen av det norrbottniska näringslivet. Ett andra inslag är åtgärderna av mera kortsiktig natur. Angelägna investeringsobjekt måste tas fram och finansieras. Förnyelsen av befintlig industri måste fortgå med all möjlig intensitet. Lokaliseringsarbetena med att till Norrbotten förlägga ny industri måste pågå med ökad intensitet. Och ett tredje inslag i den här upprustningen av det norrbottniska näringslivet är också utarbetandet av en långsiktig utvecklingsplan, som jag i dagligt tal har kallat Plan 90, för malmfältskommunerna i första hand, och där pågår nu ett intensivt utredningsarbete. Jag har här huvudsakligen uppehållit mig vid LKAB, med tanke på dess stora samhällsekonomiska betydelse och de speciella problem som är förknippade med malmfältskommunerna. Men jag vill i anslutning till den rekonstruktion som nu sker av SSAB också konstatera, att från statsmakternas sida måste man eftersträva att åstadkomma vad jag skulle vilja kalla engångslösningar vid varje rekonstruktionstillfälle. Det gäller inte bara SSAB utan i och för sig också LKAB. Det skall ge vederbörande företag möjlighet att genomföra strukturrationaliseringar och skapa förutsättningar för en långsiktigt tryggad utveckling. Det är därför man behöver göra så relativt stora insatser som vi i dag skall besluta om. Man måste ge företagen en tillräcklig finansiell kapacitet, för att de program för strukturrationalisering som man upprättar skall kunna genomföras med tillräcklig kraft och med tillräckligt goda förutsättningar att uppnå lönsamhet inom rimlig tid.

Herr talman! Dagens debatt handlar om några av krisföretagen inom Statsföretagsgruppen. Gruppen som helhet visar stora förluster, och man får lätt intrycket att Statsföretag bara består av förlustföretag. Jag tycker att det är motiverat att slå fast att den bilden inte stämmer med verkligheten. Två tredjedelar av Statsföretagsgruppen består av lönsamma företag. Där arbetar över 30 000 personer. Och där pågår mycket utvecklingsarbete och mycket arbete som pekar framåt. Den bakgrunden tycker jag att vi skall ha klar för oss när vi i dag diskuterar den del av Statsföretag som består av företag med problem — en del av dem har mycket stora problem. Det är viktigt att det klart och entydigt slås fast att den statliga företagssektorn är en viktig del av Sveriges näringsliv och att det inom den statliga företagssektorn utförs ett gott arbete för att industriellt utveckla vårt land. Men att vissa statliga företag har utomordentligt allvarliga problem kan man se av industriministerns redovisning i propositionen. Det framgår med all önskvärd tydlighet, trots att redovisningen egentligen är mycket summarisk, med tanke på problemens omfattning. Beroxos förlust beräknas till 180 milj.kr. i år. Eiser behöver 300 milj.kr. för att klara perioden 1981-1983. ASSI gör en förlust på ca 500 milj.kr. i år enligt propositionen — andra uppgifter talar om betydligt större belopp. Förlusterna i Beroxo, Eiser och ASSTI visar att det behövs krafttag för att vrida utvecklingen rätt. Men regeringen tycks på något sätt tveka. Nu inskränker sig industriministern på det hela taget till att lägga fram konkreta förslag till åtgärder för enbart LKAB och SSAB. För övriga krisföretag inom Statsföretagsgruppen konstaterar han bara faktum — och avstår sedan från att lägga fram förslag till åtgärder. Såvitt man kan förstå ämnar industriministern återkomma med förslag om ytterligare insatser till våren — men inte heller det är riktigt säkert. Propositionen är svävande på den punkten. Vad den kommande Statsföretagspropositionen är tänkt att innehålla sägs inte mycket om. Regeringen verkar vara osäker. Och detta är av förklarliga skäl inte bra, varken för de företag det gäller eller för den statliga företagssektorn i stort. Den situation som skapats är alltså den, att ett antal företag inom Statsföretagsgruppen befinner sig i allvarlig kris. Ägaren, staten, konstaterar krisen, men har inga förslag och inte ens kommentarer till frågan om hur krisen skall angripas. Jag vill, herr talman, ifrågasätta om detta är en ansvarsfull industripolitik och om detta är en ansvarsfull förvaltning av statens egna företag. Det som inträffar är ju att en besvärande osäkerhet sprider sig i de statliga företag som behandlas på detta sätt. Den osäkerheten drabbar de anställda lika väl som företagsledningarna och den kommer, tyvärr, att försvåra arbetet ute i de enskilda företagen i en redan förut mycket besvärlig situation. Vi är från socialdemokratiskt håll också ängsliga för att den här osäkerheten från regeringens sida — och från industriministerns sida — kan få till följd att Statsföretag ser sig föranlåtet att vidta drastiska och oplanerade åtgärder i dotterföretagen. Det vore ju i och för sig inte helt orimligt om Statsföretags ledning såg industriministerns agerande som en fingervisning om att han gärna ser att yxan går i ännu snabbare takt än tidigare. I den socialdemokratiska partimotionen och i en reservation tar vi särskilt upp Eiserkoncernens situation. Vi påminner om den rad av förslag som vi tidigare har lagt fram på tekoområdet. Om inte den borgerliga majoriteten i riksdagen så hårdnackat hade motsatt sig de förslagen, så hade Eisers situation i dag varit en annan. Eisers situation hade varit ljusare. Men nu har vi i Sverige en stelbent borgerlig tekopolitik, och Eiser — liksom så stor del av branschen i övrigt — befinner sig i mycket allvarliga svårigheter. Jag har försökt skapa mig en bild av situationen i Eiserkoncernen och av hur arbetet för att sanera företaget har bedrivits. Man får ett intryck av att organisationsarbetet har lett till en stegvis ökad byråkratisering och till att initiativkraften i de enskilda företagen på något sätt har övertagits av moderbolaget. Beslutandeformer och beslutanderätt har centraliserats. Mycket tyder på att den motsatta vägen vore den rätta för tekoindustrin. Det behövs en organisation som gör att man kan ta vara på idéer och som möjliggör en smidig anpassning till just signaler från marknaden. Här tror jag att tekoindustrin har speciella arbetsförhållanden och arbetsvillkor. Mitt intryck är att det behövs en omprövning av Eiserkoncernens företagsfilosofi och en översyn av organisationen. Men innan det har kunnat ske, så måste de akuta problemen lösas. Och vi socialdemokrater är mycket angelägna om detta: Den snäva inriktningen av industriministerns Statsföretagsproposition får inte leda till att Eisers situation ytterligare förvärras. Eiser måste tilldelas kapital så att inte företagets existens äventyras. Vi vill att riksdagen i dag klart och bestämt skall uttala att regeringen bör vidta snabba och ordentliga åtgärder, så att Eisers fortlevnad och produktion i Sverige säkras. Jag vill på den här punkten ställa en direkt fråga till industriministern: Arbetar regeringen och industriministern för Eisers avveckling eller vad är det som är på gång? Eller kan industriministern i dag redovisa några tankar och förslag som tyder på att man arbetar för att bevara och utveckla företaget? Det kan väl vara bra för industriministern att ha ett klart uttalande från riksdagen i ryggen när han skall tampas med budgetdepartementet i de industripolitiska frågorna i fortsättningen. Låt mig därefter ta upp regeringens behandling av de frågor som rör LKAB. När det gäller det föreslagna kapitaltillskottet på 1500 milj.kr. så har vi från socialdemokratiskt håll inget att invända. Det är en nödvändig åtgärd att genomföra denna finansiella rekonstruktion. Här har industriministern socialdemokratins stöd. Men det är viktigt att slå fast att summans storlek på ett utomordentligt påtagligt sätt illustrerar riskerna med en defensiv inställning till verksamheten i LKAB. En fortsatt tveksamhet och passivitet från regeringens sida kan bara leda till nya krav på förlusttäckning, som upprepas år efter år. Den enda rimliga lösningen är att i stället satsa offensivt på prospektering, på teknisk utveckling och på investeringar. Vi delar självfallet också den inställning som industriministern i vissa Nr 48 delfrågor redovisat när det gäller angelägenheten av att få ny sysselsättning i Torsdagen den malmfälten. Vi kommer i början av nästa år att presentera ett förslag till 10) december 1981 program för gruvoch mineralindustrin. Detta program har utarbetats av en arbetsgrupp, som bestått av representanter för socialdemokratin, Metallin Kapitaltillskott dustriarbetareförbundet och Gruvindustriarbetareförbundet. Där finns förslag om hur vi ser på denna viktiga näringsgren. Det förslaget kommer vi som sagt att redovisa i början av nästa år. Vi återkommer troligen med en motion i riksdagen i januari månad. Är det någonting som lyser i ögonen när man läser industriministerns proposition om LKAB, så är det just det att den på avgörande punkter saknar idéer om hur LKAB skall utvecklas. Det är en allvarlig försummelse mot Sveriges av arbetslöshet hårdast drabbade landsända att regeringen inte anser sig ha anledning att ta vara på de effekter som en offensiv satsning på LKAB skulle ha — både omedelbart och på lång sikt. Men tyvärr tvingas jag konstatera att regeringen inte vill ta på sig den uppgiften. Det anser man i propositionen vara företagets sak. Man går t.o.m. så långt att man redovisar LKAB-styrelsens handlingsplan utan att enssställa frågan om de förändringar som planen innebär bör föranleda någon åtgärd från statens, dvs. ägarens, sida. Ändå innebär handlingsplanen bl.a. att LKAB vill ompröva sin verksamhet utanför järnmalmsområdet. Det är ett stort steg från LKAB:s tidigare ambition att vara just statens mineralföretag. Och regeringen borde självfallet ta ställning till frågan om hur den verksamhet som LKAB ämnar frånhända sig skall föras vidare. Men så sker inte. Det är också regeringens ansvar att genom sitt inflytande i LKAB:s styrelse lägga fast inriktningen av företagets verksamhet, så att den utformas på det sätt som bäst tjänar utvecklingen i regionen som helhet. Och jag vill påstå att det för malmfälten ligger en uppenbar fara i att LKAB snävt koncentrerar sig på järnmalmsområdet. Viscariagruvan är ett bra exempel på att LKAB kan göra värdefulla insatser också utanför järnmalmsområdet. Jag menar att det vore djupt olyckligt om LKAB avstod från att gå vidare på den vägen. Det finns i Norrbottens län en rad lovande mineraltillgångar. Det gäller inte bara koppar utan också exempelvis zink, bly, nickel och volfram. Vi socialdemokrater menar att samhället måste ta ett ansvar för att dessa fyndigheter undersöks och att en brytning inte omintetgörs av LKAB:s nuvarande svårigheter på järnmalmssidan. Ett offensivt arbete för att utveckla nya mineralprojekt i Norrbottens län menar vi ovillkorligen måste bedrivas. Och LKAB borde ha en självklar plats i det arbetet. Så ser vi det från socialdemokratiskt håll när vi diskuterar problemen men också uppgifterna i framtiden för LKAB. De här frågorna tas inte alls upp i propositionen, och det är naturligtvis en svaghet. Inte heller ger regeringen i propositionen sin syn på den för malmfälten helt avgörande frågan om den framtida produktionsstrukturen inom LKAB. Man redovisar företagets slutsats — att en brytning vid alla tre järnmalmsgruvorna i malmfälten är företagsekonomiskt motiverad vid en produktionsvolym av minst 23 miljoner ton. Men ingenstans i propositionen finns ens en antydan om hur regeringen från sin mer så att säga övergripande utgångspunkt ser på gruvorternas framtid. Det är naturligt att en sådan förtegenhet skapar oro bland människorna i malmfälten och i hela Norrbottens län. Den oron och ovissheten måste skingras — ju förr desto bättre. Den del av den nya handlingsplanen som emellertid inger störst oro är den som aviserar en kraftig begränsning av investeringarna i järnmalmsrörelsen. Inte heller på den punkten har industriministern kostat på sig en kommentar —trots att investeringsbegränsningen ju innebär ett hårt slag mot Norrbotten. Och hans kommentarer här i dag innebär snarast ett stöd för en begränsning till järnmalmsrörelsen. Jag beklagar hans kommentarer på den punkten. Vi socialdemokrater har vid upprepade tillfällen krävt att regeringen tillsammans med LKAB skall utarbeta ett investeringsprogram för företaget. Det kravet är i dag mer motiverat än någonsin. Vi ställer återigen det kravet: ett investeringsprogram för LKAB. Norrbotten är inte betjänt av lösliga funderingar eller av välvilligt prat. Det behövs konkreta projekt, och där är LKAB:s investeringar en naturlig och nödvändig del. Låt mig så gå över till SSAB. Vi har nu här i riksdagen att än en gång besluta om betydande kapitaltillskott till SSAB. Detta är i och för sig ingen överraskning. När SSAB bildades stod det helt klart att bolaget skulle komma att drabbas av flera år med mycket stora förluster. Riksdagen beviljade också ett förlusttäckningsbidrag på nära 2 miljarder kronor. Tyvärr har vi nu tvingats konstatera att förlusterna de tre första verksamhetsåren verkligen blev så stora som man inledningsvis befarade. Det ursprungliga förlusttäckningsbidraget var sålunda — programenligt, om jag så får säga — i stort sett förbrukat i och med utgången av år 1980. Förlusten för år 1981 — som också den förutsågs när SSAB bildades — har alltså hela tiden saknat extern finansiering. Nu har det dess värre visat sig att årets förlust blir större än vad som tidigare beräknats. Härtill kommer — och det är än allvarligare — att bolagsledningen inte längre tror att man skall kunna nå ett positivt resultat år 1982. Tvärtom förutser man nu en fortsatt mycket stor förlust också för år 1982. Även år 1983 bedömer man skall bli ett förlustår. Det är klart att vi i Sveriges riksdag har anledning att ställa oss frågan: Varför har det då blivit så här? Till en del finns orsakerna inom företaget. En så omfattande omstrukturering och samordning som det här varit fråga om innebär självfallet stora svårigheter och påfrestningar. Det vore dumt att förneka det. Man är vidare i slutfasen av ett synnerligen omfattande investeringsprogram. De positiva effekterna av detta har ännu bara kunnat nås till en mycket liten del. Avgörande för utvecklingen har emellertid varit vad som skett på marknaden. Jag behöver inte här gå in på den under långa tider rent miserabla efterfrågan som stålverken fått möta. Vi har sett resultaten härav inte bara i SSAB. Inte något svenskt stålverk kommer att gå med vinst i år. I så gott som hela Västeuropa har stålindustrin fått genomlida en period av mycket stora svårigheter med förluster och massavskedanden som följd. Nr 48 Motåtgärderna inom EG har också blivit drastiska. Det vore naturligtvis Torsdagen den dumt att inte ta fram allt det här när man försöker att finna en orsak till 10) december 1981 problemen i SSAB. Men frågan är ändå, herr talman, om inte den svenska handelsstålsindustrin fått mer än sin beskärda del av eländet. Och det får de borgerliga regeringarna till stor del ta på sig ansvaret för. På två för stålindustrin helt vitala avsättningsområden har den borgerliga misskötseln av Sverige varit särskilt framträdande. Det gäller byggandet, och det gäller industriinvesteringarna. Det är obehövligt att åter gå närmare in på dessa frågor. Förhållandena är välkända, och industriministern och jag diskuterade byggandets kris för blott ett par veckor sedan här i kammaren. Jag nöjer mig därför med att konstatera att ansvaret för den svenska stålindustrins kris till icke oväsentlig del faller på de borgerliga regeringarna. Jag vill inte säga att det helt faller på de borgerliga regeringarnas industripolitik, utan när det gäller byggandet så faller naturligtvis ansvaret i lika hög grad på de borgerliga regeringarnas bostadspolitik. Så liten tröst i bedrövelsen skall industriministern ändå känna. SSAB:s finansiella situation är ytterst allvarlig. Akuta likviditetsproblem står för dörren om företaget inte snabbt får ett betydande kapitaltillskott. Vi har i vår partimotion förklarat att vi är beredda att medverka till att SSAB erhåller ett tillräckligt tillskott av nytt kapital. Vi vill ge företaget resurser så att det kan bli det effektiva och framgångsrika stålbolag som hela idén med sammanslagningen år 1978 syftade till. Vi är också beredda att satsa resurser för att investeringsprogrammen skall kunna genomföras planenligt och för att företaget skall kunna leva upp till sina åtaganden gentemot sina anställda. När det gäller insatserna och målen för insatserna har industriministern socialdemokratins stöd. Däremot vill vi inte — och där skiljer vi oss alldeles uppenbarligen från industriministern och regeringen — att samhällets insatser skall användas för att speciellt gynna de privata intressenterna i bolaget. I detta avseende fortsätter nu industriministern envist sin tidigare något skandalomsusade politik. Nu skall den privata delägaren få sitt riskkapital garanterat. Nu skall man liksom bara låna aktiekapitalet. Men trots detta står den privata intressenten kvar som fullvärdig partner. Och inte nog med det. Mindre risktagande ger i det här fallet en överrepresentation i bolagets styrelse. Och ovanpå alltihop visar det sig att de pengar som den privata intressenten — i det här fallet Gränges — sätter in, har man fått till skänks av staten genom det överpris som regeringen betalar för Gränges kraftrörelse. Det är, herr talman, sådana affärer som industriministern i dag kallar för engångslösningar; sedan får de tydligen bli hur många som helst. I vår partimotion slår vi fast att det riktiga, mot bakgrund av den här affärsuppgörelsen, hade varit att säga nej till regeringens förslag. Men vi tvingas också konstatera att riksdagen befinner sig i en tvångssituation. Redan i början av det här året hade industriministern kunskap om att en finansiell rekonstruk tion av SSAB var av nöden. Regeringsförslaget kommer först sent på hösten, då det nu är fråga om veckor innan SSAB kommer in i omedelbara svårigheter. Det är ju dessutom så att en finansiell lösning knappast kan beslutas av riksdagen, utan också om en sådan måste förhandlas med ägarna. Det är därför som vi socialdemokrater finner det omöjligt att gå emot regeringsförslaget. Om inte ett riksdagsbeslut skulle tas i dag, skulle SSAB råka i mycket allvarliga och mer svårbemästrade svårigheter. Vi säger det helt klart i vår motion, men jag vill ändå ta tillfället i akt att understryka det än en gång här i kammaren: Vi har från socialdemokratisk sida inte tagit ställning till SSAB:s Handlingsprogram 1982. Vi återkommer under allmänna motionstiden i januari 1982 till strukturfrågorna inom SSAB och den övriga svenska stålindustrin. Vi hoppas naturligtvis att det finansiella tillskott som SSAB nu får skall vara tillräckligt för att klara företaget, till dess det kan generera egna resurser. Att det blir kärvt det vet vi. Men det är svårt att i dag ha någon mer bestämd uppfattning om vad som väntar: egen utveckling eller snara behov av nya kapitaltillskott. Det beror bl.a. på att regeringen, som jag sade inledningsvis, i propositionen redovisat ett synnerligen begränsat underlag för sådana bedömningar. Men det beror också på att den närmaste tidens utveckling på stålmarknaden är svårbedömbar — det erkänner jag. EG kommer att skära ner sin import, vilket betyder ökade svårigheter för svensk stålindustri. Prishöjningar har genomförts, och ytterligare betydande höjningar har aviserats. Hur dessa kommer att slå är i dag svårt att bedöma. I vilken utsträckning man kan hålla de högre produktionsnivåerna återstår att se. Det torde dock komma att visa sig ganska snart. Sammantaget betyder det här att riksdagen nu får fatta sitt beslut delvis i blindo. Detta gör det så mycket mera angeläget att riksdagen inom en nära framtid får redovisat för sig en grundlig genomgång av SSAB:s finansiella situation och hur man från regeringens sida bedömer företagets ekonomiska utveckling och kapitalbehov under de närmaste åren. I vår partimotion och i reservation nr 8 har vi begärt att en sådan redovisning skall ske under våren. Tyvärr har den borgerliga majoriteten i utskottet sagt nej till detta krav. Det är inte bara den ekonomiska utvecklingen som är svår att överblicka i SSAB. Det ständiga framläggandet av program och planer för företagets produktionsoch strukturutveckling har medfört att läget f. n. är mycket oklart — inte bara för oss som står utanför bolaget, utan också de anställda i företaget har haft uppenbara svårigheter att följa med i alla turerna. Det här måste naturligtvis snarast redas ut både gentemot de anställda och gentemot riksdagen. Vi socialdemokrater har därför begärt att regeringen för riksdagen under våren skall redovisa SSAB:s beslutade och planerade strukturella förändringar och vilka konsekvenser dessa förändringar får för sysselsättningen på de olika stålorterna. Det har vi begärt i vår reservation, men även till denna begäran har den borgerliga utskottsmajoriteten sagt nej. Herr talman! Jag yrkar således bifall till de socialdemokratiska reserva Nr 48

Herr talman! Jag tackar för det stöd för min industripolitik som Thage Peterson här har uttalat. Jag tror att svensk industri och svensk arbetsmarknad behöver den vilja till samförstånd som trots allt präglade Thage Petersons inlägg här. Får jag sedan återkomma till de sakpåpekanden som Thage Peterson gjorde. När det gäller Statsföretag kommer vi till våren att lägga fram en ny proposition, och det råder ingen tvekan om detta. Statsföretags ledning är medveten om det, och det finns alltså ingen osäkerhet på den punkten. Det är självfallet för tidigt att i dag uttala sig om innehållet, men vi arbetar med en genomlysning av Statsföretags organisation, och i den genomlysningen ligger också en analys av de mer kortsiktiga och akuta behov av finansiell karaktär som gruppen kan ha. Det finns ingen anledning att i den här propositionen, som gäller två av Statsföretags dotterbolag, gå in i en närmare analys av gruppen. Vi har tvärtom det förtroendet för Statsföretag som företagsgrupp att vi menar att den behöver tid på sig för att gå igenom sin situation, som raskt har försämrats, och sedan i samråd med industridepartementet dra de slutsatser som det kan föranleda. När det gäller tekoindustrin och Eiserkoncernens utveckling vill jag understryka att det är alldeles klart att tekoindustrins problem är mycket betydande. Det är därför vi från regeringens sida har aviserat att vi under våren i en proposition kommer tillbaka till tekoindustrins situation. Thage Peterson säger att Eisers situation — det är inte fråga om kris i egentlig mening utan om finansiella problem, som trots allt har mer överblickbar karaktär och inte motiverar begreppet kris — beror på en stelbent tekopolitik. Jag skall gärna vitsorda att tekopolitiken är komplicerad, eftersom den i mycket hög grad också har handelspolitiska implikationer. Men tekopolitiken kan inte ses isolerad, och vi vet att devalveringen och det ekonomiska stabiliseringsprogram som regeringen utvecklar redan har haft en betydande positiv effekt på tekoindustrin. Det tar tid innan det slår igenom och ger effekt, det skall erkännas. Vi kommer alltså, i samband med den Statsföretagsproposition som läggs fram till våren, att analysera Eiserkoncernens situation. Aktuell information från Eiserkoncernen visar att det sammanförande av 13 bolag med svaga eller inga resurser till en koncern som gjordes från början kanske inte var den idealiska lösningen, även om det från regeringens sida var motiverat för att vi skulle kunna hitta en form för att klara strukturinsatserna. Storleken skapade trots allt, det kan vi nu konstatera, en tröghet i beslutsfattandet som naturligtvis påverkat de enskilda företagen och deras medarbetares engagemang. De slutsatser vi kan dra av detta är naturligtvis att man inte klarade problemen genom att sammanföra många svaga företag. Det försök som nu görs att föra ut besluten närmare företagen är, ur den synpunkten, betydelsefullt. Man startade med en divisionalisering. Det var 3 kanske inte helt lyckat. Den drastiska konjunkturförsämringen med dålig orderingång, ökad inflation och stigande ränteläge gjorde ju att divisionaliseringen inte gav tillräcklig effekt. Lönsamheten sjönk också för koncernen, bl.a. genom att Norrlandsverksamhetens avveckling kom att fördröjas och kosta mer än man kunde räkna med. Nu går man vidare med försöket att föra ut ansvaret för de skilda enheternas fortbestånd och lönsamhet. En decentralisering och omstrukturering av koncernen — där man enligt min uppfattning också får tänka förutsättningslöst beträffande ägarformerna — pågår nu och bör kunna ge en betydande effekt på sikt. När det gäller LKAB vill jag säga att propositionen — där har Thage Peterson måhända missförstått uppgiften för regeringen — inte skall komma med idéer till utveckling etc. ; det skall företagsledningen och de anställda göra. Vi har genom att skissera ett rekonstruktionsprogram gjort det möjligt för LKAB:sledning och anställda att känna ägarens hela och odelade stöd för det ambitiösa rekonstruktionsprogram man nu är beredd att genomföra. Propositionen är en accept av det målmedvetna arbete som nu bedrivs i LKAB. Jag säger inte att man måste koncentrera verksamheten. Men jag har kunnat konstatera att en del av aktiviteterna, t.ex. LKAB Kol och beträffande uranbrytningen i Pleutajokk, har kostat företaget mycket utan att ge något utbyte vare sig i företagsekonomisk bemärkelse eller för sysselsättningen. Den koncentration som nu sker drabbar inte sysselsättningen i Norrbotten i egentlig mening. Men självfallet skall lönsamma projekt i malmrörelsens omgivningar kunna tas upp till prövning — jag vill ha det fastslaget. När det gäller SSAB säger Thage Peterson att misskötseln av byggandet och verkstadsindustrin från politisk synpunkt är orsaken till stålindustrins kris. Om det vore så enkelt! Problemet är ju i hög grad internationellt. Den stora överkapaciteten och den låga prisnivån har med förödande kraft drabbat också svensk stålindustri. Jag vill påstå att svensk stålindustri tack vare regeringens insatser befinner sig i ett bättre läge än t.ex. den centraleuropeiska. Här har vi dock tagit ett ordentligt grepp om strukturfrågorna. Förnyelsearbetet har verkligen tagit fart — jag tänker då på t.ex. tunnplåtverket i Domnarvet, som är en av våra största industriinvesteringar under senare år. Låt mig också säga att Thage Peterson har tagit fel när det gäller den uppgörelse som har träffats med Gränges om kraftrörelsen. Det var en uppgörelse som Vattenfall träffade helt med utgångspunkt i sina egna villkor och värderingar. Den träffades den 13 mars 1981, helt fristående från diskussionen om SSAB:s kapitalbehov. Den diskussionen startade faktiskt först i aprili år, alltså efter det att det preliminära avtalet mellan Gränges och Vattenfall hade träffats. Vi har alltså inte haft anledning att på något sätt överbetala Gränges kraftrörelse för att möjliggöra genomförandet av SSAB-uppgörelsen. Sedan vill jag påpeka — det har jag också anfört i propositionen — att det här avtalet har träffats med hänsyn till SSAB:s behov av kapital för förstärkning av såväl likviditet som soliditet. Det kommer alltså att tillgodose SSAB:s Nr 48 kapitalbehov enligt de beräkningar som bolaget gjort. — Det finns anledning Torsdagen den att betona detta. 10 december 1981 Den satsning som nu sker på SSAB är ett uttryck för regeringens tro — dess bättre stödd av en bred majoritet — på svensk stålindustri. Men den tron får inte medföra att man inte tar alla tillfällen i akt att genomföra de strukturåtgärder som är nödvändiga och de produktivitetshöjande åtgärder som är ofrånkomliga.

Herr talman! Jag kan konstatera att industriministern ger samma bild av Eiserkoncernens situation som jag gav. Jag vill tolka industriministerns uttalanden så att någon överhängande fara för Eiser inte föreligger, utan industriministern och regeringen arbetar för att bevara och utveckla Eiserkoncernen och dess produktion i Sverige. I det arbetet kan industriministern möjligen ha nytta av de socialdemokratiska förslagen på tekoområdet. Vi har här i riksdagen på det industripolitiska området lagt fram flera förslag till tekoprogram. Vi har lagt fram förslag som gäller arbetsmarknadspolitiken och äldrestödet. Vi har när det gäller försörjningsberedskapen på tekoområdet lagt fram ett antal förslag. Och när det gäller handelspolitiska åtgärder har vi också flera förslag. Jag vill rekommendera industriministern att studera de socialdemokratiska förslagen när det gäller tekofrågorna och Eisers situation. Industriministern och jag har tidigare här i riksdagen diskuterat i vilken mån regeringen skall ta ansvar för de statliga företagen. Han säger nu att det är företaget som kommer med idéer och förslag. Till det vill jag göra ett par anmärkningar. För det första är LKAB ett statligt företag och ägaren är staten. Regeringen utövar ett ägaransvar. Man kan aldrig tillåta ett statligt företag att avveckla sig självt eller en del av en viktig verksamhet. För det andra är ägaren — i detta fall alltså regeringen — inte förhindrad att lägga fram egna idéer och förslag som kan komplettera ett statligt företags idéer och förslag. Norrbotten har så rika mineraltillgångar att det vore djupt olyckligt för vår industri och för vår ekonomi men framför allt för Norrbotten om inte dessa rika mineraltillgångar användes. Så bara några ord om SSAB. Jag upplever det nu på något sätt som om industriministern viker undan, som om han säger: Den frågan är inte mitt bord, det är energiministerns. Det är han som har godkänt Vattenfalls avtal och arbete. Men i avtalet förekommer ändå en överbetalning av kraftverksrörelsen som industriministern har gjort för att möjliggöra för den private ägaren att vara kvar i SSAB. Det är väl ofrånkomligt.